Herr talman! Låt mig till både Margareta Winberg och Inga Lantz säga att jag tycker att det är helt naturligt att man känner oro inför den här utvecklingen. Jag tycker precis som Margareta Winberg att vi måste vara vaksamma — här får inte tekniken ta över. I detta sammanhang kom vii debatten in på genmanipulation, osv. Låt mig hänvisa till att det finns en gen-etikkommitté, vilken — om jag minns rätt — skall komma med förslag under nästa år. Vi har alltså en politisk utredning som arbetar med dessa frågor. Inseminationsutredningen har överlämnat sitt betänkande, och det är nu ute på remiss. Jag känner samma oro som Margareta Winberg och Inga Lantz, och jag kaninte ge något besked här i dag, innan jag har tillräckliga kunskaper och en alldeles bestämd uppfattning om hur vi skall agera i de här frågorna. Jag tycker kanske att det är hederligt av mig att säga det när Inga Lantz påstår att jag är undflyende i mina svar. Jag vill ha bättre kunskap innan jag kan besvara de frågor som ställts. Men det är viktigt att vi för en debatt om dessa frågor. När det gäller fosterdiagnostiken förutsätter jag att socialstyrelsen mycket noga kommer att följa utvecklingen inom sjukvården och kommer att slå larm om verksamheten skulle få en inte önskvärd omfattning. Låt mig också påpeka att de etiska kommittéer som finns inom samtliga landsting och som skall godkänna all medicinsk försöksverksamhet på människor har ett stort ansvar för och inflytande på utvecklingen av verksamheten. Alla människors lika värde och lika rättigheter är en självklar utgångspunkt i ett demokratiskt samhälle, där vi solidariskt fattar beslut som skall ligga till grund för utvecklingen. Jag tycker att det är angeläget att i det här sammanhanget säga att hela den här verksamheten bör ske under samhällelig kontroll och att utbyggnaden bör ske med stor försiktighet. Jag har läst nästan alla de remissyttranden som kommit in över den här rapporten för att skaffa mig bättre kunskap om hur man inom olika politiska organisationer och olika samhällsgrupper ser på frågan. Man kan konstatera att det finns en oro. Det är ingen som definitivt säger att si eller så skall det vara. Jag har också läst det yttrande som kommit från vänsterpartiet kommunisternas kvinnopolitiska utskott. Man pekar på vissa svårigheter och frågar sig vilka grupper det är som skall komma i åtnjutande av den verksamhet det här gäller. Ändå säger det kvinnopolitiska utskottet att fosterdiagnostiken bör byggas ut. Det är möjligt att det så skall vara.

Naturligtvis skall också jag noggrant titta på de allmänna råd som socialstyrelsen kommer att föreslå.

Herr talman! Rune Gustavsson har i en interpellation frågat mig om jag är Om omhändertaberedd att lämna kammaren en utförlig redovisning av omfattningen av ganden av barn och omhändertaganden av barn och ungdom — antal, åldrar m.m. —, kriterierna ungdom för omhändertaganden samt handläggningsordningen. Aina Westin har i en interpellation ställt följande frågor till mig: Har antalet tvångsomhändertaganden av barn sedan den 1 januari 1982, då den nya lagen trädde i kraft, minskat, ökat eller varit i stort oförändrat? Finns det någon analys huruvida denna utveckling påverkats av att omhändertaganden ersatts med tidiga förebyggande insatser i socialtjänstlagens anda och inte av att sociala myndigheter av olika skäl drar sig för att ingripa när det behövs? Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Barnen — främst de små barnen — är en svag grupp. De kan inte själva föra sin talan när de utsätts för våld och övergrepp - fysiskt eller psykiskt. Men det förekommer barnmisshandel. Incest är en realitet. Kvinnomisshandel får som annat våld i familjen allvarliga konsekvenser för barnen, liksom missbruk av alkohol, narkotika och psykofarmaka kan få det. Någon måste odelat stå på barnens sida i dessa krissituationer. Enligt vår sociallagstiftning är det en uppgift för samhället. Lagens uttalade syfte är att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. I massmedia har under de senaste åren framträtt förtvivlade föräldrar som fått starkt gehör för uppfattningen att de äger sina barn — att de sociala myndigheterna försöker stjäla barnen från dem. Men ingen äger ett barn. Det helt naturliga är att barn has om hand och fostras av sina föräldrar. Socialtjänsten skall sträva efter att så långt möjligt stödja och hjälpa familjen. Men om det visar sig att barn far illa har samhället en skyldighet att hjälpa barnen —i vissa fall måste det ske mot deras egna föräldrars vilja. Här uppstår många gånger en intressekonflikt. Vi har haft en långvarig och häftig debatt om tvångsomhändertaganden av barn. Det är en debatt som vi som har varit med om att stifta de nya lagarna har svårt att känna igen oss i. Jag förstår mycket väl att riksdagens ledamöter vill ha en redovisning av vad som har hänt sedan socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga trädde i kraft den 1 januari 1982, lagar som riksdagen beslutade om i stor enighet. Socialstyrelsen har på min begäran tagit in uppgifter från länsrätterna om antalet tvångsomhändertaganden under år 1982 och under första halvåret 1983. Den slutliga statistiken kommer inte att föreligga förrän nästa år. De siffror som nu tagits fram måste behandlas med en viss försiktighet. Olikheter i konstruktionen av barnavårdslagen och LVU kan skapa osäkerhet om hur statistiken skall bedömas. Den kräver en närmare analys, och socialstyrelsen håller på med en sådan. 81 Den senaste tillgängliga statistiken från statistiska centralbyrån avser år 1981 och gäller beslut enligt barnavårdslagen. Under år 1981 var sammanlagt 21 629 barn omhändertagna för samhällsvård, varav 12 378 var tvångsomhändertagna. Huvuddelen av dessa omhändertagandebeslut fattades före år 1981. Mer än hälften av de 12 378 tvångsomhändertagna barnen var 13 år eller äldre. Antalet barn under 7 år var 2 274. Det betyder att mindre än en femtedel av samtliga tvångsomhändertagna barn var yngre än 7 år. Antalet beslut år 1981 om tvångsomhändertaganden enligt barnavårdslagen var 1 887, varav 1 206 avsåg missförhållanden i hemmiljön. Den statistik som socialstyrelsen nu har hämtat in tyder på en kraftig nedgång i antalet beslut om tvångsomhändertaganden. Antalet tvångsomhändertaganden enligt LVU var 943 under år 1982, varav 535 avsåg missförhållanden i hemmiljön. Antalet barn som omhändertogs av detta skäl sjönk från 301 under första halvåret 1982 till 234 under andra halvåret 1982. Under första halvåret 1983 var siffran 229. Min förhoppning är att orsaken till nedgången är den nya lagstiftningens kraftiga markering av frivillighet och förebyggande arbete inom socialtjänsten. Övergången till en ny lagstiftning med ny handläggningsordning och domstolsförhandling kan vidare ha medverkat. En annan bidragande orsak kan vara den intensiva diskussionen — såväl inom som utanför socialarbetarnas led — om metoder, innehåll och synsätt i vården. Separationsproblematiken har blivit mer uppmärksammad under senare år. Barn är självfallet känslomässigt bundna vid sina föräldrar. En separation är alltid smärtsam. Detta är sant även om barnet i sitt föräldrahem levt under förhållanden som man måste beteckna som otillfredsställande. Statistiska centralbyrån håller på att bearbeta viss statistik om insatser för barn och ungdomar inom socialtjänstens ram. Av den kommer vi att bl.a. få veta hur vanligt det är med kontaktperson eller kontaktfamilj samt vård utanför det egna hemmet. Statistiken kommer även att omfatta sådan vård som beretts med stöd av LVU. Denna statistik beräknas föreligga vid årsskiftet 1983-1984.

Föräldrarna och den unge har möjlighet att personligen bli hörda inför nämnden. Om nämnden bedömer att det finns skäl att göra en ansökan om vård inges ansökan tillsammans med utredningen och en vårdplan till länsrätten. Förhandlingen där är muntlig, och både barnet och föräldrarna kan gratis få hjälp av ett offentligt biträde. I vissa situationer, när länsrättens beslut inte kan avvaktas, får socialnämnden fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Om nämndens beslut inte kan avvaktas får ordföranden ensam fatta beslutet. Det måste då röra sig om uttalade risksituationer. Beslut om omedelbart omhändertagande skall prövas av länsrätten inom en vecka. Länsrättens beslut kan överklagas i två instanser, kammarrätten och, efter prövningstillstånd, regeringsrätten. Prövning kan alltså ske av fyra av varandra oberoende instanser. Därutöver finns möjligheten att få ärendet prövat av JO för att få klarlagt om det förekommit brister i handläggningen. Den helhetssyn som präglar socialtjänsten innebär att man i det sociala arbetet skall utgå från familjens totala situation. Rätten till ekonomiskt bistånd är t. ex viktig för familjens levnadsförhållanden och därmed för barnets. För familjer med sociala problem kan olika former av insatser i hemmet förebygga att ett barn måste tas om hand. Exempel på sådana insatser är kontaktfamilj och kontaktperson. Andra exempel är hemma-hosinsatser eller familjeterapi. En förskoleplats kan många gånger vara ett viktigt stöd åt såväl barn som föräldrar. Frivillighet och självbestämmande skall gälla vid vård och behandlingsinsatser. Föräldrarnas och de ungas egna resurser skall tillvaratas i såväl det förebyggande arbetet som i behandlingsarbetet. Enligt en nyligen publicerad undersökning av socialsekreterarnas arbetsmiljö säger 26 av 32 handläggare i en kommun att barnavårdsärenden och särskilt omhändertaganden är den i särklass mest påfrestande arbetsuppgiften. Den upplevs lika svår av dem med lång yrkeserfarenhet som av de relativt nyanställda. Socialarbetare känner ibland att de står ensamma och isolerade vid dessa svåra avvägningar. Socialarbetarna har i den senaste tidens diskussion utsatts för hårda och ibland ovederhäftiga angrepp från olika håll. Av hänsyn till sekretesslagens bestämmelser och till klienterna har de ofta känt sig förhindrade att uttala sig i det enskilda fallet. Påståenden har fått stå oemotsagda. Det skulle vara bättre om vi kunde få en debatt som handlar om barns behov och om vad som är lämpligt att göra med hänsyn till barns utveckling och möjligheter. Med hjälp av bl.a. lagstiftning har vi i Sverige kommit en bra bit på väg när det gäller att slå fast barnens rätt till goda uppväxtvillkor. Vi accepterar t.ex. inte att våld används mot barn, i familjen eller i skolan. Det är viktigt att hålla dessa grundprinciper till skydd för barnen levande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställde interpellationen var den, som jag ser det, onyanserade debatten i den här frågan. Jag har haft tillfälle att lyssna till och läsa om den debatt som har förts, i varje fall till en del, och jag har ställt mig frågan: Var finns barnen, deras rätt och trygghet, de svagas rätt och trygghet, i den här häftiga debatten? Det är ändå barnens rätt och trygghet som måste vara utgångspunkten för vårt handlande när det gäller att ta hand om barn som har det svårt. Det framgick också mycket klart av det svar jag har fått från statsrådet. Utgångspunkten får inte vara samhällets trygghet, föräldrarnas trygghet och bästa eller socialarbetarnas bästa eller det som ter sig bäst för tillfälliga ”innedebattörer” — som inte drar sig för att uttnyttja lättledda opinioner för att skapa en missvisande bild av verkligheten. Barnens rätt och trygghet är alltså utgångspunkten, det måste vi slå fast. Statsrådet har här redovisat en del siffror, och de visar klart att det är alldeles för många barn och troligtvis också föräldrar i vårt land som inte mår bra. De mår illa! Men jag menar att en sådan här statistik inte ger något riktigt besked om huruvida vi omhändertar för många eller för få barn, då vi som utgångspunkt för vårt handlande har barnens bästa. Naturligtvis är jag, liksom statsrådet, mycket glad om det minskade antalet omhändertaganden beror på att situationen har blivit bättre, så att det inte bara är lagstiftningen och dess tillämpning som är anledningen. Men jag delar också statsrådets uppfattning att de tankegångar som finns i den nya socialtjänstlagen om samarbete och frivillighet innan man vidtar åtgärder har lett till att vi inte har samma behov som tidigare. Den förda debatten till trots vill jag hoppas att vi i fortsättningen, både här i riksdagen och ute i samhället, kan föra en debatt om hur vi så långt som möjligt skall kunna förhindra att barn och föräldrar kommer i en sådan situation att frågan om omhändertagande blir aktuell. Tyvärr har många barn en mycket utsatt situation. Statsrådet tar fram olika exempel i sitt svar: drogoch alkoholmissbruk, barn som misshandlas av föräldrar eller utsätts för sexuella övergrepp, barn som trots vidriga hemmiljöer försöker ta sitt ansvar för både föräldrar och småsyskon och därmed tar på sig orimliga bördor. Men detta gäller också barn i ytligt sett goda miljöer, som inte känner vuxenstöd, som inte har någon djupare kontakt med någon vuxen, barn som upplever att ingen bryr sig om dem eller har kontakt med dem. Kartläggningar och utredningar ger oroande fakta om barns och ungdomars liv. Antalet barn som känner ensamhet och brist på emotionella kontakter ökar. Maj Ödman, som var producent på Sveriges Radio, har vid resor i olika delar av världen samlat in stora mängder barnteckningar från länder med skiftande kulturbakgrund för att kunna tolka hur barn uttrycker ångest och rädsla i sitt sätt att teckna människor. De här teckningarna tillsammans med frågeformulär har gett en bild av hur barn i olika länder har det psykosocialt sett. ”Aldrigbarnen” kallar Maj Ödman en stor grupp barn. Det är de som på frågan om de har någon som tycker om dem svarar att de aldrig känner sig omtyckta av någon. Den här negativa gruppen är i Sverige procentuellt sett större än i övriga länder, medan den positiva gruppen, de barn som uttalade att de kände att någon verkligen tyckte om dem, var mindre i Sverige än i övriga länder. Den negativa gruppen har direkt eller indirekt avslöjat svåra problem. De barn det gäller känner sig stympade i sina relationer till omvärlden, rädda för att bli vuxna, rädda för framtiden och därför att de inte har någon att tala med. Larmrapporter har från olika områden presenterats om barn med psykiska problem, om barn och ungdomar som i tidiga år missbrukar droger och om självmordstankar hos barn och ungdomar. Det finns inga entydiga svar på frågorna om varför det blir så här, men det råder inget tvivel om att barnens sociala uppväxtmiljö i hög grad påverkar deras tillvaro och framtida villkor. Detta understryker behovet av att barnen får trygga hemmiljöer. Hemmet är ju den fasta punkten i barnens tillvaro. Men idealbilden av familjen som stabil och varaktig enhet och kärnan i den mänskliga samlevnaden stämmer inte alltid med verkligheten och med barns erfarenheter av vuxenvärlden. Därför kommer vi fram till att också föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll. Men i dag är det ingalunda självklart att det finns någon erfaren medmänniska att rådfråga när problemen uppstår. Många barn upplever att deras föräldrar kompenserar barnen och sitt eget dåliga samvete med en överdriven konsumtion av materiella ting, som inte kan ersätta behovet av den mänskliga gemenskapen. Och både föräldrar och andra vuxna bortser också från att orsakerna till barns problem under uppväxten ofta kan sökas i torftiga bostadsmiljöer och hårda samhällsmiljöer. Föräldrarna behöver därför stöd i sin föräldraroll, både från samhället och från andra vuxna, och det stödet måste utgå från barnens behov. Låt mig nämna några nödvändiga inslag i ett sådant samhällsstöd: kortare arbetstider för småbarnsföräldrar, ersättning till föräldrar som vill förkorta sin arbetstid eller på heleller deltid vårda sina små barn, och en barnomsorg som erbjuder trygga miljöer och trygga vuxna. Barnomsorgen skall ses som ett stöd i barnens utveckling. En av dess viktigaste uppgifter är att stödja barn med särskilda behov. Dess värre finns det fog för konstaterandet att all omsorg inte är bra omsorg. Många familjer tvingas till nödlösningar på grund av bristande tillgång till barnomsorg. Rapporter visar på att många barn saknar tillsyn. Jag menar att en av de stora och viktiga frågor som vi i fortsättningen måste diskutera är hur vi skall kunna eliminera de här problemen. Men jag vill också säga att vad som hittills gjorts på det familjepolitiska området inte räcker. Vi skall inte tro att vi löser dessa djupt liggande problem bara genom att hänvisa till att vi bygger fler daghemsplatser, även om behovet av sådana är stort. Problemet är djupare än så. Vi måste räkna med en helt annan dimension i det familjepolitiska arbetet. I går fanns det i Dagens Nyheter en förstasidesartikel med bl.a. följande text: ”Föräldrar anklagas. Har inte tid med barnen. — Föräldrar är för lite intresserade av sina barn, många har inte ens tid med dem! Vuxnas nonchalans är det mest oroande i barnens uppväxtmiljö — det framgår av en Det räcker inte med samhällets stöd, föräldrarna måste prioritera barnen i högre grad, och jag tror att det åtminstone i vissa fall finns möjligheter härtill. Det krävs också en attitydförändring i samhället, nämligen att vi alla som medmänniskor känner ett ansvar för barnens fostran och utveckling. Därför är det också en fråga om hur vi skall planera samhället. Vi måste få ett samhälle med större närhet, överblickbarhet och mer inflytande, så att vi därigenom kan känna större gemenskap. Jag vill avsluta det här inlägget med att säga att jag är tacksam för att vi har fått den här redovisningen. Det är min förhoppning att debatten i fortsättningen mera kommer att gälla vad som kan göras för att vi skall kunna förebygga problemen. Det har hänt att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt. Skyddsmekanismen har helt enkelt inte fungerat. I sådana fall måste samhället ha möjlighet att gripa in. Det är bra att vi har fått den här diskussionen, även om den — som jag sade inledningsvis — enligt min mening har varit onyanserad. Diskussionen bör framdeles inte föras på ett sådant sätt att samhällets företrädare, dvs. barnens företrädare, drar sig för att vidta nödvändiga åtgärder. Förs debatten på det sättet gör vi barnen en otjänst. Vi måste ständigt ha barnens bästa för ögonen. Detta måste vara utgångspunkten för vårt handlande. Jag tror att det är viktigt att vi ser till att den här debatten kommer att föras grundligt runt om i landet. Alla som diskuterar de här frågorna har ett ansvar. Den stora allmänheten får inte tro att samhället med stöd av sin lagstiftning har möjlighet att bara gå ut och ta hand om ett barn. Så förhåller det sig ju ändå inte.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Sigurdsen för det utförliga svaret på min interpellation. De siffror som nu har kommit fram tyder på, tvärtemot vad som påstås i debatten, att socialtjänsten alltmer undviker att tvångsomhänderta barn. Den nya socialtjänstlagen innehåller bl.a. en uppfordran till socialförvaltningarna att i samarbete med klienterna arbeta mer förebyggande med olika stödåtgärder. Det står klart att så sker. Men socialarbetarna, juristerna och de förtroendevalda i nämnder och domstolar är naturligtvis inte ofelbara, och det är mänskligt att det kan ske felbedömningar. Min egen erfarenhet från arbete på förtroendemannanivå är dock att ingen möda lämnas ospard för att barnet skall kunna vara kvar i det egna hemmet. Det är i yttersta nödfall som man skiljer barnet från föräldrarna. Görs det felbedömningar finns det ofta möjligheter att rätta till dem innan någon skada har skett. Lagstiftningen ger ju också utrymme för en prövning i flera instanser. En undersökning har gjorts i Göteborg, varvid man har granskat alla tvångsomhändertaganden under ett år i kommunen av barn mellan noll och sju år. Det var 108 barn som omhändertogs med tvång. I fyra femtedelar av fallen hade förebyggande åtgärder vidtagits tidigare. Undersökningen visar att de omhändertagna barnen till övervägande del levde i multiproblemfamil jer med missbruksproblem, sociala missförhållanden, psykisk sjukdom, våld och kriminalitet. Herr talman! Jag är övertygad om att om liknande undersökningar görs i andra kommuner blir resultatet i stort sett detsamma. Det är i dessa svåra situationer som barnet måste sättas främst och skyddas. Barn och ungdomar är en utsatt grupp som samhället ytterst måste värna om. Därför är det viktigt att de uppgifter som har tagits fram av socialstyrelsen och statistiska centralbyrån ingående studeras för att ta reda på orsaken till den kraftiga nedgången i antalet tvångsomhändertaganden. Statsrådet Sigurdsen har också i sitt svar meddelat att så kommer att ske. Statsrådet framhåller att det skulle vara bättre om vi kunde få en debatt som handlar om barns behov och om vad som är lämpligt att göra med hänsyn till barns utveckling och möjligheter. Jag delar helt den uppfattningen. Vi vet att misshandel och vanvård av barn förekommer i alla befolkningsskikt. Vi vet också att tvångsvård är vanligare när föräldrar och barn kommer ur socialgrupp 3. Detsamma gäller f. ö. också tvångsvård av människor som missbrukar alkohol och narkotika eller lider av psykiska störningar. Därför måste vi vara på vår vakt när vi tillämpar lagar med tvångsmöjligheter som i praktiken tenderar att bli klasslagar. Herr talman! Barnen är det viktigaste vi har. Det är dagens barn som skall forma morgondagens samhälle. De villkor och förutsättningar som barnen har i dag är avgörande för framtiden. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet till en god uppväxtmiljö. Genom samhälleliga insatser ges alla barn i dag en materiell grundtrygghet. Men det räcker inte. Barnen i familjer med låg inkomst eller sociala problem får en sämre start än barn från socialt och ekonomiskt gynnade familjer. Barn i familjer där föräldrarna har en bristfällig utbildning får som regel själva en bristfällig utbildning. Barn till föräldrar med låg inkomst hamnar ofta själva i arbeten med låg inkomst. Och barn till föräldrar med sociala problem drabbas ofta själva av sociala problem. Därför måste samhället på alla sätt stödja och gynna de familjer som har de sämsta förutsättningarna. Det rådde stor politisk enighet vid genomförandet av socialtjänstlagen. Det är en lagstiftning som har demokrati, jämlikhet och solidaritet som mål, en socialtjänst som präglas av tilltro till människors egna resurser och respekt för deras självbestämmande och integritet. Det är viktigt att det sker en kritisk granskning av det arbete som bedrivs av de sociala myndigheterna. Men samtidigt måste det också finnas tilltro till det ofta mycket svåra arbete som utförs av socialarbetarna och de beslut som tas av förtroendevalda på olika nivåer. Omhändertagande av barn och ungdom är naturligtvis i grunden en rättsfråga. Men det är i lika hög grad en social och mänsklig fråga. Min erfarenhet är att om det finns en bra planering av arbetet inom socialtjänsten, ett fungerande lagarbete, stöd till socialarbetarna och förtroende och samarbete mellan anställda och förtroendevalda, kan dessa i många fall svåra problem lösas på ett för alla parter bra sätt. Men kanske är det viktigaste ändå att klienterna, föräldrarna, har förtroende för socialtjänsten. Därför är det angeläget att den debatt som förs inte blir så ensidig och onyanserad som hittills. Det är min förhoppning att det material som nu har presenterats och det som har aviserats skall bidra till att ge en klarare bild. Jag vill än en gång tacka Gertrud Sigurdsen för det sätt på vilket hon har handlagt denna fråga. Jag är mycket nöjd med handläggningen, och jag hoppas att detta skall föras ut till en större allmänhet.

Herr talman! Den här debatten är oerhört viktig, och den borde vi egentligen hålla levande året runt. Då måste den emellertid hållas på en nivå där vi från båda håll aktar oss för att låta den innehålla övertoner. Det är beklagligt att det finns föräldrar och vårdnadshavare som inte orkar med eller har förmågan att ge barnen det de behöver och har rätt att kräva. Jag har full förståelse för dessa föräldrars reaktion när samhället av olika anledningar måste gripa in. Vi får emellertid inte glömma, som tidigare talare har påpekat, att en vuxen alltid har möjlighet att uttrycka sina känslor och sina tankar. Ett litet barn har inte den förmånen, det far bara illa. När de här barnen kommer upp i tonåren, kommer en del av dem som har farit illa till socialbyrån, till en förtroendevald eller en tjänsteman och talar om sina problem. Det har i varje fall jag, som har varit förtroendevald och ordförande under många år på den sociala sidan, upplevt. Det är mycket viktigt att vi fortsätter att hantera dessa frågor på ett sätt som gör att de känner att de kan gå dit. Jag skall villigt erkänna att jag ibland under årens lopp önskat att jag inte hade haft sekretesslagen att ta hänsyn till. Det skulle ha känts befriande att i klartext få tala om hur det verkligen förhåller sig. Jag är emellertid samtidigt mycket väl medveten om att detta eventuellt hade varit en hjälp för mig personligen, men inte för de barn och de andra människor vilkas problem jag haft ansvaret att ta ställning till. Sekretesslagen är alltså viktig. Det är viktigt att den finns, och det är viktigt att den respekteras. Jag tror att vi, politiker och andra som väljer att arbeta med de här frågorna, måste kunna orka med även en onyanserad debatt. Vi måste hela tiden tänka på att vi har att ta ansvar för de barn och vuxna som har det besvärligt. Det är de som är de viktiga — inte vi själva. Jag vet också efter många år att det inte finns någonting som är så svårt och känns så besvärligt som när man hamnar i en situation med en svår vårdnadstvist eller när man måste göra ett omhändertagande. Efter över 20 år far jag lika illa varje gång jag måste ta ett ordförandebeslut i en situation där barnet måste skyddas från en vuxen. Många kan ju tro att tjänstemän och politiker som har detta som sitt ansvarsområde mycket snart blir hårda och inte reagerar. Men jag vill påstå att de här frågorna är oerhört arbetsamma för alla, och jag är mycket väl medveten om att de också är oerhört svåra för de människor som drabbas, nämligen föräldrarna. Därför skulle jag önska att vi alla i samhället kunde ställa upp och i varje fall ge signaler redan innan de här svårigheterna har blivit så accentuerade. På så sätt skulle vi kanske kunna undvika ytterligare omhändertaganden och ingripanden. Det finns naturligtvis stora möjligheter att hjälpa föräldrarna Nr 33 och barnen — om vi kommer in i tid. Men många gånger fungerar vi Fredagen den medmänniskor som så att det är inte mitt bord. När sedan katastrofen är 25 november 1983 skedd kan man få höra: Det där har vi vetat länge. Vad jag menar är att när barn som far illa finns med i bilden kan det inte Ömomhändertaära bara några SES rArsvar; Jag vill understryka det statsrådet jade » att ingen ganden av barn och äger ett barn. Det är allas vårt ansvar att se till att alla barn får känna det de ungdom behöver känna och har rätt att känna: kärlek och omtanke. De har också rätt att känna att de behövs. Med ett sådant samhälle och med den lagstiftning vi har hoppas jag att vi tillsammans skall kunna förhindra tvångsomhändertaganden. Men debatten får aldrig drivas på ett sådant sätt att människor inte tar sitt ansvar och gör de absolut nödvändiga tvångsomhändertagandena -— naturligtvis med tanken att de skall vara så kortvariga som möjligt. Barnen har ingen möjlighet att få sin talan förd. Däremot har vuxna mycket lätt att göra sig hörda.

Fru talman! Jag har tre skäl att ta till orda i den här diskussionen. För det första deltog jag aktivt i behandlingen av den nya lagstiftningen för ett par år sedan. För det andra har jag praktisk erfarenhet från omhändertagandeärenden som socialarbetare. För det tredje skulle jag vilja passa på att ställa några frågor och skicka med några synpunkter till Gertrud Sigurdsen. Allra först vill jag ge Gertrud Sigurdsen en eloge för hennes uppträdande i denna inflammerade debatt. Hon har uppträtt lugnt och sakligt och har noggrant satt sig in i sakfrågorna och gått igenom samtliga de ärenden som har figurerat i massmedia. Några panikreaktioner har inte skett, t.ex. förhastade initiativ till förändrad lagstiftning eller nya direktiv till sittande utredningar. Därmed är inte sagt att man aldrig skall ändra någon lagstiftning eller ge några nya utredningsdirektiv. Men det gäller ju att först analysera en häftig opinionsyttring. Opinionsyttringarna har varit många i fråga om vår barnavårdslagstiftning. Att debatten har varit så häftig beror kanske på att frågorna är mycket svåra och att den intressekonflikt det handlar om, nämligen barnens rättssäkerhet gentemot föräldrarnas, berör människors integritet i allra högsta grad. Men debatten är inte helt entydig. Den svänger från tid till annan. Efter 13 års beredning antogs den 3 juni 1980 en ny sociallagstiftning av riksdagen för att träda i kraft den 1 januari 1982. I slutet av maj månad 1980 uppstod en våldsam debatt i massmedia. Det hävdades bl.a. att alla regler till skydd för barn i stort sett skulle försvinna och att en katastrof hotade om lagförslaget antogs. Förslaget till ny lagstiftning hade varit känt i flera år, och den politiska enigheten var på just detta område total. 89 Jag vill erinra om några saker som togs upp i debatten i riksdagen. Ett enigt socialutskott tillstyrkte införandet av den nya lagstiftningen. När det gällde barnen konstaterade utskottet att de nya bestämmelserna nära anslöt till då gällande regler. Endast ett mindre antal motioner förelåg. En del av dessa ledde direkt till förändringar i lagstiftningen. En del föranledde särskilda uttalanden av riksdagen, och i en del fall hänvisade man till pågående utredningar. Ingen krävde några omvälvande förändringar. Jag sade själv följande i den debatten: ”Frågorna kring barnens rätt till skydd och en trygg uppväxt är allt annat än lätta. Det gäller i första hand att göra så mycket som möjligt tillsammans med föräldrarna, och så sker också. Men det handlar också om att slå vakt om en grupp barn som utsätts för övergrepp av olika slag, ibland trots ytligt sett goda levnadsvillkor. Samhällets särskilda ansvar för dessa barn gäller inte bara ingripanden, utan det gäller också att den vård som samhället ger präglas av trygghet, stabilitet och stimulans, dvs. motsvarar de krav som vi i övrigt ställer upp för barns omsorg. En långsiktig planering måste till i varje enskilt fall, så att omflyttningar kan undvikas.” Just för att frågorna är så svåra och för att kritik ofta riktas mot lagstiftningen på det här området beslutade vi om en uppföljning av hela sociallagstiftningen. Socialberedningen, som fanns redan före 1982, fick detta uppdrag. I den slutliga diskussionen framfördes det önskemål om att man skulle lyfta ut hela LVU ur beslutet för en översyn innan lagen trätt i kraft. Men som jag sade förut anslöt bestämmelserna just när det gällde tvångsomhändertagandena mycket nära till den äldre lagstiftningen, och någon sådan panikåtgärd efter 13 års beredning ansåg vi inte nödvändig. När lagen trätt i kraft uppstod våren 1982 en ny debatt, där det hette att 25 000 barn varje år omhändertas i Sverige och att 80-90 96 av dessa omhändertaganden är onödiga. Debatten var så grov och vilseledande att radionämnden i ett par fall fällde inslag i både Rapport och Magasinet på grund av osaklighet. Vi har nu återigen en liknande debatt. Sverige sägs i dag vara en polisstat, där det räcker med att man har ostädat hemma för att socialarbetarna skall komma och slita barnen från föräldrarna. Det är definitivt inte så. Problem med städning eller ekonomiska problem är ju mycket lätta att lösa. Det är relationsstörningar, otrygghet och direkta övergrepp som lagen avser. Jag är övertygad om att det finns ett starkt folkligt stöd för att vi måste ha någon typ av regler till skydd för barn som utsätts för övergrepp. Jag är också övertygad om att vår beslutsprocess väl tillgodoser åtminstone föräldrarnas krav på rättssäkerhet. Men som sagt: Behov av regler till skydd för barn och ungdom finns fortfarande. Grundtanken i vår lagstiftning bör enligt min mening ligga fast. Jag kan endast tänka mig mindre justeringar, t.ex. när det gäller barns talerätt och klarlägganden beträffande förbudet mot förflyttning av barn. Dessa frågor skulle utredningen om barns rätt titta på. Jag vill fråga statsrådet Sigurdsen om vi kan få en ungefärlig tidsangivelse för när förslag kan väntas därifrån.

Fru talman! Jag vill, trots att jag inte är interpellant, tacka Gertrud Sigurdsen för den fina redovisning som vi har fått i detta interpellationssvar. Det kan ändå finnas skäl att säga några ord i anslutning till denna debatt, där det mesta nu börjar vara sagt. Jag tror att det här i kammaren finns en stor värdegemenskap, i det att vi alla strävar efter barnens bästa. Det har framgått på ett alldeles utmärkt sätt. Denna enighet manifesterar vi nu i dag, liksom vi har gjort vid många andra tillfällen. Från moderat håll ser vi den debatt som timat i pressen som mycket olycklig. Allmänheten bibringas där uppfattningen att det regelmässigt görs en rad misstag inom de sociala nämnderna när barn omhändertas. I andra fall har debatten gett uttryck åt uppfattningen att en stor och grov rättsosäkerhet råder på detta område. Det är häpnadsväckande att journalister har hängett sig åt denna beskrivning av seriösa prövningar i sociala nämnder, där barnens bästa, som vi har talat om här i dag, är ledstjärnan. Den debatten måste med kraft tillbakavisas, och jag tycker att de talare som har stått här i talarstolen före mig i dagens interpellationsdebatt har gjort just detta och tydligt visat en enighet. Fru talman! Vi moderater satte oss emot några saker under socialutredningen. Det var borttagandet av de lagreglerade hjälpåtgärderna, såsom föreskrifter, förordnande av kontaktman, frivilliga omhändertaganden osv. Vi tyckte att det hade varit nödvändigt att dessa ting funnits kvar, lagreglerade i lagtexten. Det var hjälpåtgärder, åtgärder som var mildare än omhändertaganden. Vi tror att det var och fortfarande i dag är viktigt att en rad hjälpåtgärder av mildare art finns kvar i arsenalen och att omhändertagandet skall vara den yttersta konsekvensen av en viss situation i hemmet. Vi tror att denna åtgärdsarsenal med mildare former av ingripanden också kan utvidgas. Om mitt anförande skall sluta i någon fråga till statsrådet Sigurdsen kan det vara denna: Är det möjligen så att statsrådet har eller har haft några funderingar på att undersöka om man kan hitta andra metoder för mildare åtgärder, som gör att man mera precist kan åtgärda en besvärlig situation i ett hem, dvs. utvidga denna arsenal? Det är viktigt att vi förfinar också detta instrument och därmed kan få som resultat att tvångsomhändertagandena blir färre. Frågan om rättssäkerheten har upptagit en stor del av debatten, och den är mycket viktig. Jag tror inte att vi här i kammaren får blankt avvisa denna debatt och bara säga att den är felaktig. Det är viktigt att vi tar den till oss, granskar löpande vad som händer och följer utvecklingen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag än en gång notera det utförliga interpellationssvaret. Jag konstaterar när jag läser det, att statsrådet tar . frågan på djupt allvar. Från moderat håll stöder vi statsrådet i detta arbete. Vi förutsätter att vi här i kammaren får löpande information om vad som händer i debatten och vilka förslag eller åtgärder som kan komma till följd av den.

Fru talman! Jag skulle också vilja skicka med några synpunkter i denna debatt, trots att jag inte har interpellerat.

Om det ändå blir nödvändigt med ett omhändertagande, skall man ha möjlighet att stödja familjen. Men vad är det som händer ute i kommunerna? Många kommuner, särskilt de som har många familjer med ekonomiska och sociala problem, brottas med ekonomiska svårigheter och har inte möjlighet att fullfölja socialtjänstlagens intentioner. Aina Westin hade visioner om hur man skulle kunna arbeta på socialkontoren i socialtjänstlagens anda, men på många håll fungerar det inte. Låt mig beskriva hur man har det på socialkontoret i min kommun. Där har man just i dagarna 62 obehandlade barnavårdsärenden. Bara det visar att det är en fruktansvärd situation både för föräldrar och för personal. Man har för liten personal på kontoret, och man saknar resurser för att anställa mer personal, t.ex. socialarbetare och socialsekreterare. Väntetiden för ett nybesök på kontoret är tre fyra veckor. Under sådana förhållanden har man inte möjlighet att fullfölja socialtjänstlagens intentioner. I svaret sägs att en plats på förskolan är ett viktigt stöd åt både barn och föräldrar. Men då bör man inte försämra barnomsorgen, vilket de facto kommer att bli följden av de nya statsbidragsreglerna. För några dagar sedan åhörde jag en diskussion mellan två fritidspedagoger, som talade om sin arbetsplats. Det framkom att de arbetade på ett fritidshem med plats för 16 barn, men på grund av stora sociala svårigheter bland barnen och deras familjer hade man fått platsantalet sänkt till 12. Trots det var det arbetsamt på fritidshemmet, och man frågade sig vad detta berodde på. Under de senaste två dagarna hade bara 5 av de 12 barnen varit på fritidshemmet, men man hade ändå haft fullt sjå med att klara arbetet. Fritidshemmet borde inte, som man sade, kallas fritidshem, utan behandlingshem. 3 Jag tror att förskolan kan fylla en viktig social funktion, men då måste den få tillräckligt med personal och möjligheter att arbeta. Då kan man inte, som man planerar, ta in flera barn genom överinskrivning. Det måste finnas personal om man skall kunna arbeta förebyggande inom socialtjänstens ram. Det gäller att ge kommunerna nödvändiga resurser för att de skall kunna arbeta enligt de intentioner som socialtjänstlagen bygger på: demokrati, solidaritet och jämställdhet. De måste ges möjligheter att förverkliga dessa fina paroller. Socialtjänstlagen har som det nu är inte en chans att fungera ute i kommunerna, framför allt inte i de kommuner där barnfamiljerna har det som svårast. Rune Gustavsson sade att föräldrarna inte är intresserade av sina barn. Visst är de det! Men det gäller att förändra levnadsförhållandena för barnfamiljerna, så att de får tid och ork för både barn, förvärvsarbete och fritid. Att införa sex timmars arbetsdag vore enligt min mening ett viktigt steg i den riktningen. Vi måste också förändra boendemiljöerna. För att barnfamiljerna skall få det bättre måste vi dessutom förändra arbetsförhållandena. Det gäller att se frågan i ett något vidare perspektiv och inte bara säga att föräldrar inte är intresserade av sina barn. Föräldrarna måste ges en chans att hinna med både barn, arbete och fritid.

Fru talman! Låt mig först säga att jag är mycket glad för den starka politiska uppslutningen kring den sociallagstiftning vi har. Som jag sade i mitt interpellationssvar beslutade vi om den i mycket stor politisk enighet. Även om folkpartiets företrädare inte har deltagit i den här debatten, utgår jagifrån att de också sluter upp omkring den här lagstiftningen. Det var ju en folkpartistisk socialminister som framlade propositionerna beträffande både socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det känns skönt med den här politiska enigheten i tider av politisk konfrontation. Jag tror att det är mycket tillfredsställande för oss alla att vi i en sådan här socialt angelägen fråga, när det gäller att se till barnens bästa, är eniga och har en värdegemenskap, som någon sade. Samtliga deltagare i den här debatten har framhållit just det som är utmärkande för den svenska lagstiftningen på detta område: att ha barnens bästa för ögonen, barnen är det viktigaste vi har — för att upprepa några av de uttryck som har förekommit i debatten. Som Rune Gustavsson sade vore det bra om debatten över huvud taget inriktades på åtgärderna för att förebygga omhändertaganden — så att vi inte behöver ingripa med tvångsåtgärder. Aina Westin sade att det inte räcker med den materiella grundtryggheten — vi måste bry oss om varandra mer. Lilly Bergander visade med sin långa erfarenhet på detta område hur svårt det är för politiker, lika väl som vi tidigare har konstaterat hur svårt det är för socialarbetarna, när man skall fatta de här besluten. Jag vill också instämma i Lilly Berganders uttalande att vi alla har en skyldighet att ställa upp för människor, att ställa upp och ta ansvar för att barn har det bra i vårt samhälle. Vi får inte, som Lilly Bergander framhöll, säga att detta inte är mitt bord. Vi har alla en skyldighet att ingripa om vi ser att barn far illa. Lena Öhrsvik påminde om det långa utredningsförfarande som föregick lagarna: 13 år gick innan vi framlade propositionen om socialtjänstlagen och också LVU. Det tyder på ett grundligt förfarande. Det är ingen hastigt ihoprafsad lagstiftning som den svenska riksdagen har tagit ställning till. Vi står alltså eniga bakom lagstiftningen. Lena Öhrsvik ställde en fråga till mig rörande utredningen om barnens rätt. Enligt vad jag har inhämtat från justitiedepartementet kommer den utredningen att vara klar att avlämnas under 1984. Även socialberedningen kommer in på en del av de punkter som jag utgår från att Lena Öhrsvik avsåg med sin fråga. Också socialberedningen kommer med sitt betänkande under 1984. Socialberedningen har alltså i uppdrag att utvärdera, följa och se över den nya lagstiftningen. Det var ju också en av de åtgärder riksdagen vidtog när vi fattade det här beslutet. Låt mig till Göran Ericsson säga, med anledning av den fråga han ställt till mig om vad man kan förvänta sig när det gäller att förfina åtgärderna enligt denna lagstiftning, att det är något som socialberedningen har att titta på. I utredningen sitter Sonja Rembo från moderata samlingspartiet. Jag utgår från att hon där kommer att framföra de synpunkter som moderaterna kan ha i detta sammanhang. Låt mig säga att socialberedningen har just detta uppdrag efter önskemål av riksdagen. Beredningen kommer i sitt arbete att granska reglerna i den nya lagstiftningen, och den kommer också att pröva om reglerna ger ett riktigt uttryck för de intentioner som fanns bakom socialtjänstreformen. Beredningen kommer vidare att söka beskriva hur socialtjänsten kan arbeta med familjer i kris för att så långt som möjligt förebygga ett tvångsomhändertagande. Beredningen kommer också att lämna synpunkter på hur information och utbildning kring barns behov och utveckling kan ges till den som har att ta ställning i dessa mycket svåra frågor. Detta gäller såväl socialarbetare och jurister som företroendevalda i nämnder och i domstolar. Inga Lantz pekar på socialnämndernas och socialbyråernas många gånger svåra situation när de är överlupna av andra uppdrag, t.ex. socialbidragsärenden. Inga Lantz och jag får ju tillfälle att diskutera det vid ett senare tillfälle. Men låt mig säga att socialstyrelsen skall titta närmare på om de kommuner som har infört förenklad socialbidragshantering får bättre möjlighet att syssla med socialt behandlingsarbete. Det här kan också vara en fråga om hur man organiserar arbetet inom kommunerna och inom socialtjänsten, och det är också viktigt. Fru talman!

Fru talman! Jag vill tillägga några synpunkter som jag inte hann ta upp i mitt förra anförande. De handlar om en större samordning när det gäller processer där barn är inblandade. Jag har träffat en förälder vars barn har varit föremål för 60 processer. Det har då handlat om vårdnad, umgänge, verkställighet, omhändertagande, förbud mot flyttning, m.m. Detta fall är naturligtvis unikt, men i alltför stor omfattning förekommer många och långdragna processer. Det är inte möjligheten att överklaga som jag vill angripa utan antalet processer i första instans. Här finns det ett visst utrymme för en bättre samordning till gagn för alla inblandade parter. Men då måste man gå litet över gränserna. Då handlar det inte bara om socialtjänstens arbetsområde, utan då handlar det Nr 33 också om lagstiftningen inom föräldrarättens område. Fredagen den En annan sak som vi också måste uppmärksamma är formerna för och 25 november 1983 nivån på de insatser som socialtjänsten erbjuder, och det var en del av det som Inga Lantz också tog upp. Om omhänderta En ordentlig tankeställare fick i alla fall jag när UNO — utredningen om ganden av barn och narkotikamissbrukets omfattning och orsaker — redovisade att de tunga ungdom missbrukarna så gott som alltid har en svår uppväxtsituation bakom sig och att flertalet tidigt varit föremål för åtgärder från samhällets sida. Vi måste naturligtvis ständigt utveckla våra arbetsmetoder och se till att resurser finns. Det vore utmärkt om man t.ex. kunde förändra socialbidragshanteringen genom att införa ett socialförsäkringstillägg så att socialnämnderna i större utsträckning fick arbeta förebyggande. Hur bedömer Gertrud Sigurdsen möjligheterna till ett sådant system, t.ex. i samband med diskussioner om skatteutjämning och liknande? Det handlar nämligen om att lyfta bort en utgift från kommunerna. Detta handlar även skatteutjämningen om. En annan fråga är sekretessbestämmelserna — de berörs ofta i diskussionen. Jag är inte beredd att lätta på sekretessen när det gäller förhållandet till massmedia. Vi får försöka stå ut med debatten. Det finns ingen anledning att lämna ut uppgifter om barnens och deras föräldrars förhållanden till offentlig debatt. Däremot finns det anledning att underlätta en myndighetssamverkan i klart avgränsade situationer. Riksdagen har också beställt en översyn av sekretessbestämmelserna i det avseendet. Där föreligger en del problem i dag. Jag vill instämma i vad flera av de föregående talarna har sagt — att barnavårdsärenden hör till det svåraste som finns. De måste hanteras med varsamhet och med respekt för samtliga parters integritet. Hur man än vänder sig måste ju någon utreda, någon måste ta beslut och någon måste verkställa, alldeles oavsett vad massmedia säger.

Fru talman! I mitt förra anförande här citerade jag ur en artikel i DN i går angående en undersökning som gjorts i Stockholm. Inga Lantz tyckte inte om att jag gjorde det. Jag skall citera igen, denna gång från Insidan, där det står: ”Föräldrar i dag är för lite intresserade av sina barn. Många har inte tid med dem. Det anser en stor del av den personal som jobbar med barn i Stockholm. Vuxnas nonchalans mot barnen är det mest oroande i barnens uppväxtmiljö, menar de.” Om Inga Lantz inte tycker om vad den här personalen har sagt, har ju Inga Lantz möjlighet att fortsätta debatten om innehållet i undersökningen med denna personal i Stockholm.
Fru talman! Det är inte fråga om vad jag tycker om i en debatt eller inte. Det man måste fråga sig, Rune Gustavsson, är: Varför intresserar sig föräldrarna inte för sina barn, varför bryr de sig inte om sina barn? Det är orsakerna till detta man måste ta reda på. Vad jag vill är att vi måste ge föräldrarna en chans att bry sig om, en chans att ha tid, en chans att orka med. För att föräldrarna skall få denna chans måste vi förbättra arbetsförhållandena för barnfamiljerna. Vi måste förkorta restiderna, vi måste förkorta arbetstiden. Vi måste få bättre bostadsområden, som fungerar inte bara som sovplatser utan som har ett socialt innehåll, osv. Vi måste få en bra, fungerande barnomsorg. Detta är frågor man måste ställa sig med anledning av denna artikel. Det viktiga är att man får veta varför föräldrarna inte intresserar sig för barnen och vad orsaken är — inte vad jag tycker eller inte tycker om en debatt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret att de här frågorna skall handläggas i socialberedningen. Jag blev litet orolig när jag fick detta besked. För det första arbetar socialberedningen under en ganska hård tidspress, om jag inte är felunderrättad. För det andra har jag inte sedan jag kom till riksdagen oktober 1982 stött på någon fråga av socialt mycket komplicerad karaktär som inte handläggs i socialberedningen. Alla frågor tycks ligga där. Jag har, fru talman, svårt att förstå hur socialberedningen seriöst och med stort mått av analys och djupgående arbete skall kunna behandla alla frågor och komma med goda förslag. Omhändertagande av barn är också en fråga som är intimt knuten till familjepolitiken i stort. Den frågan kan väl rimligen inte falla in under socialberedningen. Jag är litet orolig för att socialberedningen får så många komplicerade och svårbedömda frågor att den inte i något fall kan komma med fullgoda besked och analyser. Jag skulle önska att statsrådet funderade litet över detta. Det är förvisso bra att vi har utredningar som arbetar, och det är förvisso bra att de inte arbetar under alltför lång tid. Men man kan inte begära för mycket av dem, och jag är rädd för att många av dessa mycket viktiga frågor — bl.a. den som vi debatterar i dag — kommer att hamna mellan stolarna eller inte bli fullständigt utredd.

Fru talman! Lena Öhrsvik frågar mig bl.a. hur jag bedömer möjligheterna att införa ett socialförsäkringstillägg, SOFT. Jag tror att det enda rimliga svaret — oavsett vilket statsråd eller vilken regering som svarar — är att det i dagens statsfinansiella läge inte är möjligt. Men låt mig tillägga: Vid mina besök ute i några kommuner har jag upplevt att man inom socialtjänstens ram har förenklat socialbidragssystemet och infört något av ett kommunalt SOFT. Tills vi har ekonomiska möjligheter att införa ett socialförsäkringstillägg tror jag det är mycket värdefullt att försöka förenkla hanteringen på det här området. Lena Öhrsvik kom sedan in på sekretessbestämmelserna, och jag tror att också Lilly Bergander var inne på dem. Låt mig säga: Jag har haft en överläggning med justitieombudsmannen och representanter för socialdepartementet, justitiedepartementet, socialberedningen, socialstyrelsen och SSR, socionomernas fackliga organisation, där vi diskuterade just sekretesslagen. Vi var alla överens om att ingen vill ändra på sekretesslagen. Jag tror också att det kan sägas att det av den debatten framkom att man tyckte att lagen inte i alla sammanhang borde behöva tolkas så snävt som många socialarbetare har gjort. Justitieombudsmannen själv har också offentligt sagt att han tycker att lagen i många fall tolkas för snävt. Man kan i det här sammanhanget påpeka att en länsrätts dom om omhändertagande av barn är offentlig. Det gäller inte bara själva domslutet utan också redovisningen av faktiska förhållanden och den motivering som domen innehåller. Vidare vill jag erinra om att sekretessen kan efterges av den som sekretessen skyddar. En uppgift om en enskild kan alltså lämnas ut efter samtycke från den enskilde. Sekretessreglerna inom socialtjänsten är till för att skydda den enskildes integritet. Därom är alla överens. Det skall vara på detta sätt. För den som lämnar uppgifter till socialtjänsten om sina egna eller andra människors personliga förhållanden är det viktigt att veta att det finns ett sekretesskydd. Samtidigt är det ett samhällsintresse att oriktiga eller ofullständiga påståenden om omhändertagande av barn inte får stå oemotsagda i debatten. Låt mig meddela att socialstyrelsen förebereder ett meddelandeblad som skall innehålla information om hur socialsekreterarna bör bete sig när de kontaktas av pressen. Det meddelandebladet skall gå ut till socialnämnderna och är avsett främst för socialsekreterarna. Bladet beräknas komma ut före årsskiftet 1983-1984. Till Göran Ericsson vill jag säga: Jag har själv tillhört riksdagen sedan 1969 och upplevt att mycket ofta när man aktualiserar olika frågor får man konstatera att det finns en utredning. Det är klart att man kan kritisera det förhållandet, men jag tror att det är en styrka att vi har ett mycket grundligt utredningsarbetande innan vi framlägger förslag och fattar beslut — det tycker jag är en styrka i svenskt politiskt liv. Socialberedningen är också en beredning till vilken riksdagen uttalade ett önskemål om att den skall följa, utvärdera och komma med förslag, om det behövs förändringar i den här lagstiftningen. Jag kan medge att socialberedningen, och kanske andra utredningar också, har ett pressat program. Det är många uppgifter som den skall arbeta med under en ganska knapp tidsrymd. Men om jag är riktigt underrättad kommer socialberedningen att successivt avge rapporter och förslag till regeringen. Socialberedningen har redan kommit med en rapport, dvs. en kartläggning av hanteringen av LVM, en lag som vi inte diskuterar i dag men som också finns med i direktiven till socialberedningen. Min förhoppning är att socialberedningen skall hinna med att klara det, som jag medger, omfattande arbete den har.

Herr talman! Rolf Wirtén har mot bakgrund av de alkoholpolitiska beslut som riksdagen fattade år 1977 ställt fyra frågor till mig. För det första frågar Rolf Wirtén mig om jag anser att de alkoholpolitiska beslut som riksdagen fattade år 1977 och som anger målet för alkoholpolitiken vara att åstadkomma en minskning av den totala alkoholkonsumtionen alltjämt utgör tillräcklig grund för det alkoholpolitiska handlandet. Det alkoholpolitiska målet att begränsa den totala alkoholkonsumtionen står naturligtvis fast. Så gör också de alkoholpolitiska riktlinjer som riksdagen beslutade år 1977. Målet är alltjämt minskad totalkonsumtion, minskat alkoholmissbruk och minskade alkoholskador. Regeringen arbetar därför med de traditionella alkoholpolitiska medlen, nämligen en aktiv prispolitik, opinionsbildning och kontrollerad försäljning. 101 För att alkoholpolitiken skall bli framgångsrik och vara aktiv måste den emellertid kompletteras med insatser på andra områden av samhällspolitiken. Vad som krävs enligt min mening är en politik som bl.a. förändrar arbetslivet, gör skolan bättre och ger en social trygghet för alla. Med en aktiv alkoholpolitik menar jag inte bara prispolitik och restriktioner av olika slag. Jag menar även något annat. Alkoholpolitik är också att försöka förändra samhällsmiljön genom att t.ex. ändra på umgängesformer och motverka kommersialism. Rolf Wirtén har för det andra frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en mera konsekvent praktisk tillämpning av de nämnda principerna för alkoholpolitiken. Ett sådant arbete pågår fortlöpande. Den långsiktiga trenden till minskad försäljning av alkoholdrycker får inte brytas. Jag vill erinra om den höjning av priserna på Systembolagets produkter som genomfördes för en vecka sedan. Den starka opinionsbildningen om alkoholen och dess risker måste inte bara fortsätta utan hela tiden förnyas. Opinionsläget har förändrats de senaste åren. Det finns en ökad medvetenhet om riskerna med alkoholen. Vi talar mer om det dolda missbruket. Det finns över huvud taget en större benägenhet att ta upp ämnet alkohol med varandra. Denna dialog måste givetvis fortsätta. När det gäller åtgärder mot hembränning och langning förbereds olika insatser. Vid överläggningar som jag har haft med olika myndigheter har framkommit bl.a. att socialstyrelsen arbetar med en skrift om åtgärder mot hembränning. Rikspolisstyrelsen håller på att kartlägga marknadsföringen av aktivt kol. Dessa insatser syftar till att förhindra och upptäcka olovlig sprittillverkning. En tredje fråga som Rolf Wirtén har tagit upp är om jag är beredd att vidta åtgärder för att stimulera massiva insatser med sikte på att begränsa den totala alkoholkonsumtionen för att därigenom i första hand minska det personliga lidande som alkoholbruket orsakar men också reducera de mycket stora kostnader som samhället orsakas genom alkoholbruket. Självfallet anser jag att den totala alkoholkonsumtionen bör begränsas. Utöver de insatser på alkoholpolitikens område som jag nyss har nämnt vill jag också genom stöd till bra fritidsaktiviteter minska alkoholbruket bland unga. Regeringen har också ökat det ekonomiska bidraget till arbetsmarknadens organisationer, så att de kan fortsätta med den viktiga kamratstödjande verksamheten inom arbetslivet. Kampen mot alkoholbruket förs sålunda redan nu på en bred front. Detta arbete måste fortsätta och förnyas. Alkoholmissbruket är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Det orsakar stora kostnader för samhället och ett stort mänskligt lidande. Människor med begynnande alkoholproblem måste få hjälp så tidigt som möjligt. Forskningen måste intensifieras, vårdoch behandlingsresurser utvecklas. Socialtjänstlagen och huvudmannaskapsreformen är två stora förändringar, som möjliggör ett bättre samspel mellan och inom olika grenar av vårdsektorn. Härtill kommer också en förstärkt samverkan mellan föreningslivet och socialtjänsten samt andra samhällsorgan som polis, försäkringskassa och arbetsförmedling. För att skynda på denna utveckling och i syfte att göra missbrukarvården bättre och mer effektiv genomför socialdepartementet f. n. en försöksverksamhet inom området med olika samverkansprojekt. Rolf Wirtén har för det fjärde frågat mig om jag är beredd att medverka till att, så långt det beror på regeringen, garantier skapas för att folkrörelsernas insatser i informationen i alkoholfrågor tas till vara och utvecklas i enlighet med intentionerna i tidigare riksdagsbeslut. Vad gäller folkrörelsernas roll i fråga om upplysning på drogområdet vill jag erinra om att det genom 1977 års alkoholpolitiska beslut förutsattes att ansvaret för den övervägande delen av informationen skall vila på folkrörelserna, som skall ges resurser för detta. F. n. remissbehandlas en rapport med förslag till en förbättrad samordning och organisation av de statliga insatserna för alkoholoch narkotikainformation. I rapporten föreslås bl.a. att folkrörelserna ges ett större ansvar för alkoholoch narkotikainformationen än hittills. Jag vill framhålla att regeringen har en stark tro på folkrörelsernas unika möjligheter till insatser för att förbättra samhället. Detta gäller i stor utsträckning insatser på alkoholpolitikens område. Folkrörelserna spelar här en väsentlig roll.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gertrud Sigurdsen för det relativt fylliga svaret på en del centrala frågor när det gäller vår mest angelägna sociala samhällsfråga. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet så klart håller fast vid målen i 1977 års beslut om alkoholpolitiken. Viktigast är naturligtvis att få ned den totala konsumtionen. Frågan är i vilken takt minskningen kan ske, och vilka medel som skall användas för att nå denna konsumtionsminskning. När det gäller takten finns det en formulering i svaret som är värd att notera. Statsrådet säger: ”Den långsiktiga trenden till minskad försäljning av alkoholdrycker får inte brytas.” Det är bra, men måste vi inte kvantifiera det här målet? Det är det enda sättet att få press på detta viktiga arbete. Forskarna har med stor enighet redovisat sambandet mellan konsumtion och alkoholskador. Sålunda innebär en fördubblad konsumtion fyra gånger större skaderisk. Den här insikten måste de politiskt ansvariga omsätta i konkreta beslut. Får jag därför fråga statsrådet Sigurdsen om hon i detta hänseende är beredd att som mål uppsätta en konsumtionsminskning med 3-5 90 per år under 80 och 90-talet. Det är inte något orealistiskt mål. Första halvåret 1983 sjönk konsumtionen med drygt 6 96. Men, herr talman, självfallet kräver detta, som jag har sagt i min interpellation och fått medhåll om i svaret, en rad kraftfulla och konsekvent genomförda åtgärder. Viktigast är prispolitiken. Regeringen måste vara beredd att höja spritskatten snabbare än den allmänna prisnivån, och frågan är: Är regeringen beredd att göra det? Jag noterar vad statsrådet sagt om prisfrågan i dagsläget. Det är motiverat att föra en sådan här politik för att få ner konsumtionen. Men det är också motiverat med tanke på de enorma kostnader alkoholbruket förorsakar samhället. I Sverige har vi nyligen fått ta del av Anders Jonssons skrift ”50 miljarder kostar supen” , och den har skakat om åtskilliga. Inte minst intressant blir det om man bryter ner de stora talen till regional nivå. Den genomsnittlige skattebetalaren skulle exempelvis i mitt hemlän, Jönköpings län, få betala 3 000 kr. mindre i landstingsskatt om kostnaderna för spritkonsumtionen kunde opereras bort från sjukvården. Jag tror inte att man skall hänga upp sig på enskilda siffror i dessa analyser och redovisningar av kostnaderna, men de talar ändå om storheterna i sammanhanget. Det är inte bara här i Sverige som det görs sådana här undersökningar. Nyligen tog jag del av en liknande undersökning som publicerades förra månaden i USA av ett underutskott till senatens finansutskott. Där visar man på en kostnad av 120 miljarder dollar för den amerikanska nationen. Det är helt uppenbart, herr talman, att de som rycker på axlarna och vill nonchalera de samhällsekonomiska kostnaderna kommer ut i allt hårdare snålblåst. Det går inte längre att säga emot de många analyserna och beräkningarna av alkoholens enorma samhällskostnader. Det avgörande motivet i kampen mot alkoholen måste dock alltid vara att undanröja det mänskliga lidande som följer i alkoholens spår. Helt nyligen såg jag också i USA, i New York, en gripande utställning av barnteckningar. De var gjorda av barn som lever i svårt alkoholiserade hem i USA. Man räknar med att det finns 7 miljoner barn bara i USA som lever under den terror en alkoholiserad hemmiljö utgör. I terapeutiskt syfte använder sig en organisation, som har till uppgift att hjälpa barn i sådana här situationer, av teckningen som kommunikationsmedel. Ofta är dessa barn så knutna och hämmade att de inte förmår att tala om sina problem. Bilden kan då frigöra dem, och samtal kan komma i gång. I detta fall var det ett hundratal teckningar, en del enkla för att inte säga rent av töntiga, andra mer drivna. Men oavsett den artistiska kvaliteten innehöll de alla ett budskap om den sociala nöd dessa barn lever i och den fruktansvärda ”hatkärlek” som ofta råder mellan barn och förälder i svårt alkoholiserade hem. Det är faktiskt ingen överdrift att, som statsrådet Sigurdsen och jag har gjort i svaret och interpellationen, tala om alkoholen som vårt största sociala problem. Hälsoskäl och de ekonomiska konsekvenserna talar lika starkt emot alkoholbruket. Mot denna bakgrund är det egentligen obegripligt att inte alla krafter samlas och beslutar sig för att energiskt driva tillbaka alkoholkonsumtionen. Men fortfarande försvarar det s.k. etablissemanget alkoholbruket med stor frenesi och talar närmast nedlåtande om de alkoholfria miljöerna. Statsrådet säger i interpellationssvaret att regeringen i syfte att minska alkoholkonsumtionen arbetar med de traditionella alkoholpolitiska medlen. Utöver en aktiv prispolitik, som jag redan kommenterat, nämner statsrådet opinionsbildning och kontrollerad försäljning. Frågan är då vad regeringen vill åstadkomma i dessa båda hänseenden. Om regeringen vill minska konsumtionen genom en aktiv prispolitik är det exempelvis direkt ologiskt att helt befria ett stort antal kunder från beskattning av alkoholhaltiga drycker. Det går inte att på rationella grunder försvara försäljningen av den skattefria s.k. turistspriten. Jag är medveten om de internationella komplikationerna, men sådana möter vi också i samband med andra frågor. Sverige har inte dragit sig för att driva exempelvis frågan om försurningen av vårt lufthav i internationella fora. Är vi inte beredda att göra detsamma när det gäller alkoholförgiftning av människor? Vad avser regeringen att göra åt problemet med den skattefria försäljningen av alkoholdrycker? Om regeringen vill ha en kontrollerad försäljning utgår jag från att beslutet om lördagsstängt på Systemet kommer att stå fast. Vidare utgår jag från att regeringen kommer att stoppa försäljningen av snabbvinsatserna. Det ligger i linje med de enligt min mening riktiga synpunkter som Gertrud Sigurdsen anför i fråga om hembränningen. Den tredje huvudfrågan i regeringens alkoholpolitik är opinionsbildningen. Som jag ser det är det också här fråga om att gå före med gott exempel. Mot bakgrund av den regeringsdeklaration som avgivits framstår det som svårförståeligt att regeringen Palme nära nog startade sina alkoholpolitiska insatser med att häva beslutet om alkoholfri representation. Kan vi emotse en kursändring tillbaka till den hållning i frågan som socialdemokraterna intog i sin partimotion till riksdagen för några år sedan? I fråga om opinionsbildningen mot alkohol har det hänt åtskilligt hoppfullt under senare år, vilket Gertrud Sigurdsen med rätta påpekar i sitt svar. I dag är ett hälsosamt leverne närmast ett s.k. innebegrepp. Hälsokost och joggning är vardagliga företeelser. Tobaksrökningen har trängts tillbaka på ett glädjande sätt. För några år sedan bolmade rökarna hämningslöst i sammanträdesrum och annorstädes, men i dag försöker man ordna rökfria miljöer för dem som önskar sådana. En helt ny attityd har utvecklats. Den är präglad av hänsyn och omsorg. Skall vi, fru statsråd, få uppleva något liknande beträffande alkoholen? Om detta skall kunna ske, måste alla engageras. Jag noterar därför med tillfredsställelse att Gertrud Sigurdsen i svaret säger följande: ”Alkoholpolitik är också att försöka förändra samhällsmiljön genom att t.ex. ändra på umgängesformer — — —.” Det råder, herr talman, inget tvivel om att den som vill hålla fast vid en helnykter livsstil i dag utsätts för ett socialt tryck att överge den. Det kan vi konstatera i många sammanhang. Ett exempel är restaurangmiljön. Varför skall det vara så att den som vill ha alkoholfri dryck alltid skall behöva säga till om det? Om vi vill arbeta för ett friskare samhälle, borde det naturliga vara att vi såg till att man först serverar det alkoholfria alternativet och att de som önskar en dryck med ett skadligt innehåll, dvs. alkohol, får be om det. I varje fall borde gästerna erbjudas de båda alternativen samtidigt. Som det nu är får ofta den som önskar alkoholfri dryck vänta långt efter det att välkomstskålen har druckits. Det är genant att våra restauratörer är så dåliga på detta område. Självfallet finns det många goda undantag — det är jag den förste att erkänna — men alltför ofta är den bild jag nu redovisat den sanna. Det är också så att när man vid sådana tillfällen lyckats leta fram något alkoholfritt alternativ är det nästan alltid apelsinjuice eller Ramlösa. Inget ont sagt om de dryckerna, men det går onekligen att variera mer. Man visar i allmänhet en erbarmlig nonchalans mot dem som dricker alkoholfritt. Ett visst samband har det naturligtvis med slutsumman på notan och därmed också med storleken på serveringsavgiften. Herr talman! Det behövs verkligen attitydförändringar på detta och många andra områden av liknande slag. För mig har det varit självklart att vissa miljöer alltid skall vara alkoholfria. Dit hör barnoch ungdomsmiljöer. Jag noterar att Gertrud Sigurdsen stryker under vikten av just detta, även om hon inte använder den formuleringen; hon riktar sig ändå mot den gruppen. Det är då glädjande att enligt undersökningar som gjorts kunna notera att utvecklingen här har vänt något. Från att alkoholbruket ökade och trängde ner i allt lägre åldrar synes det nu gå närmast i andra riktningen. Detta har jag redovisat med siffror i min interpellation, och jag tänker inte upprepa dem nu. Det gäller dock att förstärka denna utveckling. Kanske kan man göra det genom att ställa kravet på helt alkoholfri ungdomsverksamhet för att erhålla statliga och kommunala bidrag. Trafiken skall naturligtvis vara alkoholfri. För det tror jag att det i dag finns en rätt allmän accept i Sverige. Det är dock inte detsamma som en obrottslig lydnad. Poliskontrollerna visar närmast på motsatsen. En grundregel borde också vara att alkohol aldrig serveras under arbetstid. Alkoholhaltiga drycker vid luncher är en styggelse, som lätt leder till överträdelse mot trafikreglerna och betydande risker i arbetslivet. Ett bra grepp i arbetslivet, som statsrådet pekar på, är det kamratstöd som nu håller på att etableras på arbetsplatserna. Det har mitt fulla stöd. Även i andra sammanhang borde en alkoholfri miljö vara självklar. Idrotten, som står mig nära, hör dit. Tyvärr, herr talman, är jag pinsamt medveten om att flaskan förekommer alltför ofta i idrottsmiljöerna, speciellt bland dem som omger arenorna. Men nog finns det en motsättning i att dels träna hårt och ligga i på allt sätt för att bygga upp sin fysiska status, dels samtidigt använda alkoholhaltiga drycker, som bevisligen bryter ner den fysiska kapaciteten. Idrottsrörelsen står inför ett stort och ansvarsfullt arbete för att vända på synen bland idrottsfolket, för idrott och alkohol hör icke ihop. Jag vill framhålla ytterligare ett område som aktualiserats på senare tid av medicinarna. De har pekat på att hundratals barn i Sverige föds med bestående skador, därför att mödrarna konsumerat alkohol under graviditeten. Det är också en sådan period som nödvändigtvis bör vara alkoholfri. Herr talman! Det finns i slutet av interpellationssvaret fina formuleringar om folkrörelserna. Jag tror att Gertrud Sigurdsen och jag i varje fall i princip är helt eniga när det gäller bedömningen av att ha med folkrörelserna i nykterhetsarbetet. Jag har i min interpellation varit inne på en fråga som har mer konkret karaktär. Jag tänker på den utredning som tar upp CAN:s verksamhet. Jag kan därför inte riktigt förstå sambandet mellan det som sägs om betydelsen av att ha starka folkrörelser i nykterhetsarbetet och de resultat som den här utredningen kommit till när det gäller det folkrörelseuppbyggda CAN. Nu är jag medveten om att — och det sägs också i svaret — denna utredning är ute på remiss. Jag vet inte alls vilka regeringens slutsatser kommer att bli. Men när jag ändå har dessa viktiga frågor uppe, skulle jag vilja vädja till Gertrud Sigurdsen, som i fortsättningen kommer att bedöma dessa frågor, att inte tillåta den avlövning av CAN som det föreliggande förslaget innebär. Med tanke på vad som här sägs om folkrörelserna utgår jag från att när riksdagen så småningom får ta ställning till CAN:s verksamhet, så kommer det att vara en organisation med samma resurser och samma möjligheter att verka som hittills. Vi behöver alla krafter för att bekämpa alkoholismen och alkoholbruket över huvud taget i samhället. Då är CAN ett av de allra viktigaste instrumenten. Den här samverkan mellan folkrörelserna och samhället har varit fruktbar i trafiken, om man ser till NTF. Den har varit fruktbar när det gäller tobaksbruket, som jag talade om förut. Den kommer fortsättningsvis att vara det också i nykterhetsfrågan, om CAN får fortsätta att arbeta på det sätt som man gör i dag med bibliotek, med dokumentationscentral och andra sådana resurser. Får jag, herr talman, sluta med att sammanfatta detta anförande i åtta punkter, som jag varit inne på. För att Gertrud Sigurdsen skall få dem helt aktuella vill jag nämna dem en gång till: 1. Är statsrådet beredd att bedriva alkoholpolitiken så att konsumtionen minskar med 3-5 96 per år? 2. Det viktigaste instrumentet är ju prispolitiken. Om vi skall få ned konsumtionen på detta sätt, kräver det att skatten på alkoholdrycker ökar mer än den allmänna prisnivån. Är statsrådet Sigurdsen beredd att arbeta för det? 3. Är regeringen beredd att i internationella sammanhang, främst i Norden, arbeta för att ta bort skattefriheten på turistspriten? 4. Kommer regeringen att stå fast vid lördagsstängningen på Systembolaget? 5. Kommer regeringen att stoppa snabbvinsatserna? 6. Är regeringen beredd att återinföra spritfri representation? 7. Är regeringen beredd att satsa resurser på en kraftfull kampanj för alkoholfria drycker? 8. Kommer regeringen att fortsätta arbetet på att åstadkomma alkoholfria miljöer för ungdom, på arbetsplatser, inom idrotten och i trafiken?

Herr talman! Jag tror att Rolf Wirtén och jag är helt överens om att det är viktigt att vi fullföljer de mål och arbetar efter de riktlinjer som 1977 års alkoholpolitiska beslut innebar när det togs av riksdagen. Jag vill gärna repetera vad socialutskottet sade i sitt betänkande, som riksdagen tog som sitt: ”Alkoholmissbruket bör i första hand angripas med i vid mening socialpolitiska insatser som bör utgöra grunden för samhällets alkoholpolitik. Specifikt alkoholpolitiska åtgärder måste ses som ett komplement till andra åtgärder som syftar till att förbättra förhållandena inom arbetslivet, skolan, familjelivet, boendet och fritidsutnyttjandet.” Skatteutskottet skrev att socialpolitiska insatser i samspel med andra åtgärder bör utgöra grunden för samhällets alkoholpolitik. Det är de riktlinjer som den här regeringen arbetar efter, liksom tidigare regeringar har gjort sedan beslutet fattades. Rolf Wirtén har ställt en del frågor till mig. Jag skall försöka att besvara dem. Det gällde först, om jag förstod saken rätt, att uppsätta som mål att minska alkoholkonsumtionen med 3-5 96 per år under 1980 och 1990-talet. Jag tror att den allmänna ambitionen är att vi måste få ner alkoholkonsumtionen. Jag har, med det jag redovisade i mitt svar, visat att vi har en positiv utveckling när det gäller alkoholkonsumtionen. Jag har inget att invända mot att vi har ett procentuellt mål som riktmärke, men jag tror att det också kan vara farligt, om man exakt fastslår vissa procentsatser. Det är ju möjligt att vi kan nå ännu längre, och det är möjligt att vi inte klarar målet. Att man har ett procentuellt mål som riktmärke i sitt arbete utan att det för den skull slås fast av regering och riksdag har jag emellertid ingenting att erinra emot. Rolf Wirtén tar sedan upp prisinstrumentet, som ju är ett viktigt medel i alkoholpolitiken. Där har jag lämnat en redovisning, och vi vet att denna riksdag har fattat beslut om höjda priser från den 21 november i år. Prisinstrumentet skall naturligtvis användas, men jag vill erinra om att det inte användes särskilt ofta under den tid då Rolf Wirtén var budgetminister. Låt mig lämna en redovisning för den perioden. Priserna höjdes den 27 augusti 1980 och sedan inte förrän den 1 maj 1982. Dessutom hade höjningarna den 1 januari 1983 Rolf Wirténs signum. Sedan kom alltså höjningen den 21 november 1983, och jag vill försäkra Rolf Wirtén om att Kjell-Olof Feldt och jag också i fortsättningen skall använda prispolitiken som ett aktivt instrument. Nästa fråga gällde beslutet om den alkoholfria representationen — om jag nu tar frågorna i rätt ordning. När det gäller den alkoholfria representationen — om jag förstod saken rätt syftar Rolf Wirtén på det beslut som har fattats här i riksdagen i år — är det inte fråga om något förslag som har kommit ifrån regeringen Palme. Beslutet är, om jag minns rätt, grundat på en fyrpartimotion, som lades fram i riksdagen och som sedan blev riksdagens beslut. Det har inte regeringen haft någonting med att göra. Nästa fråga gällde den skattefria spriten. Denna fråga behandlas f. n. i Nordiska rådet, med anledning av en rekommendation som eventuellt kommer att leda till gemensamma nordiska åtgärder på det här området. Jag vill i det sammanhanget säga att det i praktiken är nästan omöjligt att göra något åt denna fråga på annat sätt än genom en internationell överenskommelse. När riksdagen fattade beslut om att hålla systembolagen stängda på lördagarna, fick socialdepartementet i uppdrag att följa utvecklingen. Jag tillsatte i februari i år en särskild arbetsgrupp med syfte att utvärdera effekterna av lördagsstängningen. Enligt vad jag har tagit reda på kommer arbetsgruppen att kunna redovisa resultatet av utvärderingen i januari 1984. Innan vi har fått den utvärderingen, är jag inte beredd att gå in i någon diskussion i den här frågan. Beträffande snabbvinsatserna: Det var någon av de borgerliga regeringarna som för några år sedan framlade ett förslag till riksdagen om förbud mot snabbvinsatser. Riksdagen avvisade det förslaget, och vi planerar inte att återigen komma med ett sådant förslag till riksdagen, eftersom det så nyligen har avvisats. Rolf Wirtén tog allmänt upp informationen, som jag tror är mycket viktig. Som jag sade i interpellationssvaret, och som också Rolf Wirtén var inne på, ser vi nu en förändring av attityden till alkohol, inte minst bland våra unga, och jag tror att det är mycket viktigt. Under innevarande budgetår satsar regeringen 44 miljoner på droginformation, och de pengarna används till största delen inom folkrörelserna. Nästa fråga gällde alkoholfria drycker och attityderna i alkoholsammanhang. Jag tror också att det är mycket viktigt att informera om dessa alternativ, och jag tror att det görs i den informationsverksamhet som redan bedrivs av socialstyrelsen, andra organ och folkrörelserna. Rolf Wirtén pekar på idrotten och säger att idrott och alkohol inte hör ihop. Jag vill gärna hålla med om det. Jag kan också meddela att jag haft överläggningar med Riksidrottsförbundet. Inom ramen för allmänna arvsfonden har nämligen Riksidrottsförbundet som andra organisationer möjlighet att få bidrag för olika typer av projekt och aktiviteter. Riksidrottsförbundet har visat ett mycket stort intresse för att satsa på olika projekt, där man skall ta upp bl.a. den utslagning som i dag kanske är dominerande inom idrotten och att det inte bara är elitidrott som vi skall satsa på utan också en större bredd. Här ingår även drogförebyggande arbete, och jag har fått stark respons från Riksidrottsförbundet. Jag nämnde i mitt svar — och Rolf Wirtén var inne på det något också — att kvinnor är de som i större utsträckning har ökat sin konsumtion av alkohol. Låt mig där peka på ett projekt som heter Evaprojektet och som pågått sedan 1981 på Magnus Huss klinik på Karolinska sjukhuset. Det projektet har gett goda resultat. Vid den öppenundersökning som man har gjort har man sett att projektet varit framgångsrikt. Man kan konstatera att 65 96 av kvinnorna har minskat sin alkoholkonsumtion och att 55 96 visar förbättrade arbetsprestationer. När det slutligen gäller RAN, den utredning som Rolf Wirtén tog upp, vill jag säga: Eftersom den utredningen är ute på remiss — remisstiden går ut den 1 december — avvaktar jag remissyttrandena, innan jag tar ställning till de förslag som skall föreläggas riksdagen.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen slår än en gång fast ambitionen att få ner konsumtionen av alkohol, och därom är vi rörande eniga. Vi kan också notera att det har varit en positiv utveckling under den senaste tiden. Vår förhoppning är då att det skall fortsätta på det sättet. Jag måste med tillfredsställelse notera svaret på min följdfråga om huruvida regeringen för de närmaste åren vill sätta upp vissa mål som kan anges i procentsatser. Statsrådet uttalar sig för en sådan tanke, nämligen att ha ett sådant riktmärke i sitt arbete, utan att vara direkt låst vid den enskilda siffran i ett riksdagsbeslut — och det senare kan jag förstå. Men jag tror att det är mycket angeläget att man sätter upp de här målen och har dem med i den alkoholpolitiska debatten var den än förs, vare sig det är här i riksdagen eller ute i organisationerna. Det är endast med en sådan kvantifiering som jag tror att man kan få press på arbetet och lyckas med att varaktigt nedbringa alkoholkonsumtionen. Prisinstrumentet är viktigt. Det är vi också överens om. Gertrud Sigurdsen pekade på att vi skulle ha varit mindre angelägna under den tid jag hade ansvaret för budgetdepartementet. Det är inte så. Jag tror att vi har samma syn på detta. Vi hade som riktmärke, hela tiden jag hade hand om den här frågan, att följa med prisutvecklingen. När det gäller besluten använde vi oss också av framförhållning. Vi talade om att skatten på sprit skulle höjas vid en bestämd tidpunkt, i det här fallet den 1 januari 1983, och avsikten var att hamstringseffekterna, som är svårhanterliga i detta sammanhang, skulle undvikas. Jag tror alltså inte att det är någon skillnad mellan våra åsikter. Men poängen i mitt resonemang i dag är: Är detta tillräckligt, eller måste vi gå längre och höja skatten på spriten mer än vad som motsvarar den allmänna prisutvecklingen, i syfte att få en motor i vår gemensamma strävan att få ner konsumtionen? Svenska alkoholpriser är dock lägre än de norska och även lägre än andra länders, vilka vi kan jämföra oss med. Det finns alltså skäl att ha en snabbare prisutveckling i Sverige än i vår omvärld. Den tredje punkt som statsrådet Sigurdsen kommenterade gällde den alkoholfria representationen. Gertrud Sigurdsens historieskrivning var riktig. Det var i riksdagen som själva initiativet togs. Men det beklagliga är att det socialdemokratiska partiet, som nu har regeringsansvaret, inte stod emot den här gången och inte följde upp det som skrevs i en socialdemokratisk partimotion tidigare. Det var det som utgjorde förutsättningen för riksdagen att ändra på beslutet. Jag frågade därför om regeringen nu var beredd att stå fast vid socialdemokraternas ursprungliga linje. På det har jag icke fått något svar. Såvitt jag förstår var det i så fall avvikande. Jag noterar att vi har samma syn på den skattefria spriten, s.k. turistsprit. Att man arbetar med den frågan i Nordiska rådet känner jag väl till. Men i Övrigt måste jag säga att Sverige är mycket passivt när det gäller att driva frågan i olika internationella fora, klart mer passivt på den här punkten än i andra miljöfrågor, som jag också exemplifierade i mitt förra inlägg. Varför är Sverige det? Är statsrådet Sigurdsen beredd att försöka komma till rätta med den här frågan även i andra sammanhang, förutom att den diskuteras i Nordiska rådet? Lördagsstängda systembutiker får vi tydligen återkomma till. Jag hoppas att det jag sade om det som stod i interpellationssvaret om kontrollerad försäljning kommer att leda till att vi inte får någon ändring av det beslutet, utan att det blir konsekvens i handlandet. Jag fick också ett uppgivet svar när det gällde snabbvinsatserna. Jag beklagar det. Vi får fortsätta att bearbeta opinionen på den punkten och hoppas att det så småningom leder till resultat. Beträffande de drogfria miljöerna noterar jag, herr talman, att vi på den punkten tycks vara ganska överens. Jag önskar Gertrud Sigurdsen lycka till i de fortsatta samtalen med Riksidrottsförbundet i syfte att få en bättre tingens ordning där. Om intresset är stort bland de ledande inom förbundet, kommer det naturligtvis att kanaliseras ned på regional och lokal nivå. Här finns väldigt mycket att göra.

Herr talman! Prisinstrumentet är viktigt, säger Rolf Wirtén. Vi är överens på den punkten. Men är det tillräckligt? Höjningarna borde gå snabbare, anser Rolf Wirtén. Här i landet för vi en diskussion om vilka åtgärder som vi över huvud taget skall vidta. Det finns ju också de som föreslår att vi skall ha någon form av alkoholransonering. Rolf Wirtén tog dock inte upp detta i sitt anförande, men jag har med intresse noterat att den nye folkpartiledaren i ett tal i Göteborg för någon vecka sedan och i en intervju har sagt att vi kanske så småningom kan införa alkoholransonering på försök och i stället öppna systembutikerna på lördagar igen. Det finns alltså olika uppfattningar inom folkpartiet om både alkoholransonering och lördagsstängda butiker, såvitt jag förstår. Låt mig återkomma till frågan om alkoholfria drycker. Jag kan tala om för Rolf Wirtén att Systembolaget har en stor drive på gång för alkoholfria drycker, och man noterar att det har skett en kraftig ökning av försäljningen. Jag hann inte i mitt första inlägg beröra omfattningen av och de stora kostnader som är förknippade med alkoholskadorna, även om Rolf Wirtén inte direkt frågade mig om detta. Jag vill framhålla att jag helt delar hans uppfattning, att de innebär ett stort mänskligt lidande, förutom att de naturligtvis kostar samhället väldigt mycket pengar. Men jag tror att det är onödigt att ta upp en diskussion om huruvida det kostar 50 eller 60 miljarder, eller vad det nu kan kosta. Vi har i snart 100 år, tror jag, försökt fastställa dessa samhällsekonomiska kostnader utan att lyckas. Det är en omöjlig uppgift, därför att det är så många faktorer och värderingar som skall vägas in. Låt mig slutligen säga att jag tycker att vi har en glädjande utveckling på alkoholpolitikens område. De beslut som vi fattade 1977 och det sätt vi verkar på har gett effekt. Vi har båda kunnat konstatera att alkoholkonsumtionen har gått ned. Spritförsäljningen har minskat med 27 96 mellan åren 1979 och 1982. Tittar vi ut i världen på internationell statistik — i den redovisning jag har tittat på ingår 35 länder — ser vi att år 1981 låg Sverige på 30:e plats i fråga om alkoholkonsumtion. Det var Frankrike, Spanien, Västtyskland och Portugal som toppade denna statistik. Även när det gäller statistiken över trafikonykterhetsbrotten kan vi märka en nedgång. Statistiken för första halvåret 1982 resp. 1983 över brott som har kommit till polisens kännedom visar att antalet skäligen misstänkta fall av trafikonykterhetsbrott minskade med 5,3 9. Det område där man har märkt en uppgång är hembränningen. Jag har redovisat att vi vidtar olika åtgärder för att komma till rätta med detta. Det är väl också där vi har en risk, om vi alltför snabbt skulle använda prisinstrumentet genom höjningar. Det måste hela tiden vara någon form av balans, så att vi inte får som resultat, efter att ha haft en kontrollerad försäljning som är ganska låg, en okontrollerad försäljning, dvs. hembränning, som är mycket högre. Jag har av denna debatt dragit den slutsatsen att vi är överens om nödvändigheten av att följa 1977 års beslut att få ner alkoholkonsumtionen. Naturligtvis skall alla de medel som står till vårt förfogande användas i detta arbete.
Herr talman! Jag vill gärna hänga på där Gertrud Sigurdsen slutade, att vi är överens om att försöka få ned alkoholkonsumtionen. Det har vi redan sagt flera gånger i denna debatt. Det är naturligtvis också det som har varit vägledande för Bengt Westerberg, när han har uttalat sig i alkoholfrågan. Då det gäller frågan om ransonering, som Gertrud Sigurdsen pekade på, finns det olika uppfattningar inom nykterhetsrörelsen.

Då är alkoholkonsumtionen 20 9 lägre efter 20 år. Det är naturligtvis en framgångsrik politik. Då skall man undvika att i varje fall i nuläget använda sig av mer regleringar än nödvändigt. Vad Bengt Westerberg har sagt är att vi under perioden fram till 1995 kan tvingas använda oss av en skärpt reglering, kanske en direkt ransonering. Men det finns många alternativ till det beslutet. Man kan, om det blir nödvändigt, starta med en registrering av storkonsumenter så att man på den vägen undviker de värsta alkoholskadorna. Jag är övertygad om att denna debatt kommer att fortsätta. För dagen är i varje fall inte jag beredd att ta någon slutlig ställning.

Herr talman! Jens Eriksson har ställt frågan vad regeringen avser vidta för åtgärder i anledning av att EG slopar tullsuspensionen på svensk sillexport till Danmark och övriga EG-länder. Låt mig först säga, att jag delar Jens Erikssons oro inför det hot om tullbeläggning av svensk sill vid export till EG som i dag föreligger. EG:s beslut att införa ett system med successivt minskade tullfria kvoter innebär ett allvarligt ingrepp i ett sedan mycket lång tid tillbaka etablerat handelsmönster mellan Sverige och Danmark, vilket det är ett väsentligt svenskt intresse att bibehålla. Regeringen har därför gjort envetna ansträngningar att i överläggningar med EG nå en lösning så att vi även i framtiden skall kunna vara säkra på att undgå tull för vår traditionella export till EG. Tyvärr har dessa ansträngningar hittills inte lett till något resultat. Från svensk sida har vi reagerat starkt mot den tullbeläggning av vissa svenska partier sill som ägt rum vid import till EG såväl i februari i år som för någon månad sedan. Det har visat sig att det i båda dessa fall varit fråga om effekter av tekniska bristfälligheter i EG:s kvotsystem, vilket dock inte hindrat att de svenska exportörerna lidit ekonomisk skada. Dessa tekniska bristfälligheter förvärrar problemen för Sverige. Regeringen anser det ännu vara för tidigt att ge upp försöken att nå en tillfredsställande lösning för vår sillexport till EG. Vi är väl medvetna om den stora betydelse som sillexporten har för många svenska fiskare och för hela näringen samt den svåra situation som skulle uppstå om villkoren för exporten förändrades genom tullbeläggning. Även med tanke på de frihandelsprinciper som Sverige traditionellt ställt sig bakom måste vi med alla krafter värja oss mot ingrepp den frihandel som i dag råder på fiskområdet. Samtidigt är regeringen medveten om att tiden är knapp för att nå en lösning. Fortsatta överläggningar med EG-kommissionen förutses därför under den närmaste tiden. Innan dessa överläggningar ägt rum är det inte möjligt att ta ställning till om och i så fall hur regeringen kommer att utnyttja det bemyndigande som erhållits av riksdagen att i händelse av tull på svensk sill återkalla förmåner som i dag gäller vid import till Sverige av vissa fiskvaror med ursprung i EG.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Ministern säger i sitt svar att han delar min oro inför hotet om tullbeläggning på sill. Jag får säga att jag skulle blivit ännu mer tillfredsställd om statsrådet kunnat stilla min oro. Vi fick tull på sillexporten under tolv dagar i februari i år, och när innevarande säsong den tullfria kontingenten minskas med 10 000 ton kommer tullen troligen att drabba oss redan i mitten av december. Enligt vad vi erfarit fanns det för några dagar sedan endast kvar ett par tusen ton av Danmarks kvot. Man förväntade då ett tillskott från Västtysklands kvot på ett par tusen ton, vilket torde innebära att tullen kan hållas borta ytterligare ett par veckor. Två månaders tull kommer att innebära att ca 14 000 ton svensk sill tullbeläggs. Med 15 96 tull innebär det en kostnad för Sverige och svenskt fiske på i runt tal 6 milj.kr. Det blir en kännbar förlust i ett läge där priserna och lönsamheten redan är låga och regleringsekonomin ansträngd. Jag tar för givet att statsrådet känner till att den tullfria kvoten nästa år skärs ned med ytterligare 10 000 ton och att Danmarks andel tredje året blir 17 800 ton då den totala tullfria mängden är 34 000 ton, dvs. den mängd som är bunden i GATT-avtalet. Det skall ses i förhållande till det svenska exportbehovet, som ligger över 50 000 ton. Situationen blir inte bättre av att Norge nu för varje år ökar sin export till EG och sina direktlandningar i Danmark. På sikt kan man därför befara att EG-tullen på sill kommer att kosta 20 milj.kr. eller kanske ännu mer per år. Jag konstaterar att det ur fiskets synpunkt var ett högst olyckligt avtal Sverige och den dåvarande socialdemokratiska regeringen ingick med EG 1972. Ensidiga tullar på fiskkonserver har slagit ihjäl de konservfabriker vi hade på västkusten, åtminstone flertalet av dem och dem som inte flyttat bakom EG-ridån. Jag har frågat flera ministrar vad de sålde fisket för i 1972 års avtal, men ingen har kunnat svara. Jag förväntar mig därför inte heller att den nuvarande utrikeshandelsministern vill svara på den frågan. Utrikeshandelsministern talar om envetna ansträngningar att i överläggningar med EG nå en lösning och konstaterar vidare att dessa ansträngningar inte lett till något resultat. Det måste ju ha stått klart för regeringen redan i februari i år, då ju EG införde tull på sill för första gången. Tydligen tar EG inte Sverige på allvar, och det har EG väl heller ingen anledning att göra. De kontakter jag har inom EG ger vid handen att Sverige hotat med att dra tillbaka suspensionen av införselavgifter på torskfiléer. Men det var tydligen bara ett tomt hot, och det har EG säkert kommit underfund med. När Sveriges Fiskares Riksförbund höll sin kongress i Alingsås den 2 september gästades vi av jordbruksminister Svante Lundkvist. I sitt tal som han höll vid kongressen tog han bl.a. upp frågan om EG-tullen på sill. Efter att kort ha redogjort för innebörden i EG:s ministerråds beslut sade han: ”På svenskt initiativ har konsultationer ägt rum med EG-kommissionen, senast den 14 juli i år, i syfte att nå fram till en överenskommelse, som gör det möjligt för Sverige att även i fortsättningen kunna exportera traditionella kvantiteter sill tullfritt till EG. Samtidigt har framhållits de politiska problem som en tullbeläggning av svensk sill skulle medföra för Sverige. Sålunda har uttalats att en tullbeläggning kommer att nödvändiggöra ett återtagande helt eller delvis av de svenska ensidiga koncessionerna för importen av bearbetade fiskvaror från EG. Det har för EG understrukits att den ekonomiska betydelsen för fiskerinäringen av sillexporten till EG är så stor att om de hotande förändringarna av exportvillkoren träder i kraft innebär detta att den svenska fiskeripolitiken måste omprövas. Inom jordbruksdepartementet kommer man inom den allra närmaste tiden att utarbeta en beredskapsplan för agerande på svensk sida för den händelse svensk sillexport tullbelägges i EG mot slutet av kvoteringsperioden. Härvid blir det fråga om ett formellt tillbakadragande av de ensidiga koncessionerna, som lämnades EG 1972 avseende frysta fiskfiléer och fiskkonserver samt ett system för avgiftsoch tullbeläggning som kan flexibelt anpassas till olika situationer. Frågan kommer sedan att beredas gemensamt mellan jordbruksoch utrikesdepartementen.” Jag har ingen anledning att betvivla att jordbruksministern hade den svenska regeringen bakom sitt uttalande. I sitt interpellationssvar säger statsrådet vidare att regeringen ”anser det ännu vara för tidigt att ge upp försöken att nå en tilifredsställande lösning för vår sillexport till EG”. Jag har tidigare pekat på att vi i fjol hade tull under tolv dagar och att tull troligen kommer att införas om ett par veckor. Om det inte är för sent, så är klockan åtminstone fem i tolv. Det är på tiden att Sverige slår vakt om sitt fiske. Det finns inget statsråd som i dag kan be de svenska fiskarna att skaffa sig meningsfull sysselsättning på varven, som man kunde göra för tio eller femton år sedan, utan fisket och fiskerinäringen är nu en ytterst värdefull tillgång som rätt skött kan ge sysselsättning åt många fler än de som finns inom näringen f. n. Men då måste regeringen hålla på vårt lands rätt i alla de sammanhang där fisket berörs. Handelsavtal och avtal om kvoter spelar härvid en nyckelroll. Från det svenska fiskets sida är vi besvikna över det sätt som förhandlingarna genomförs på, och där svenskt fiske kommer i kläm. Vad har det blivit av den beredskapsplan som jordbruksministern talade om på vår kongress och som man då höll på att arbeta med? Är den inte snart färdig att sätta i verket? Ingen betvivlar väl att denna tull kommer. Jag förmodar att detta också står klart för statsrådet Hellström. Hur har frågan beretts mellan utrikesoch jordbruksdepartementen? Riksdagens beslut står fast — det beslut som bemyndigar regeringen att i händelse av tull på svensk sill återkalla förmåner som i dag gäller vid import till Sverige av vissa fiskvaror med ursprung i EG. Men kommer regeringen att utnyttja den möjligheten?

Herr talman! Jens Eriksson sade inledningsvis att han hade varit gladare om jag kunnat stilla hans oro. Nej, jag kan inte det — jag har tvärtom sagt att jag delar den oro som Jens Eriksson ger uttryck för, därför att EG ju på fiskområdet för en mycket hård politik. Den situation som Jens Eriksson beskriver blir inte lättare av att det råder rader av konflikter inom EG i fiskfrågan — den har ju även inom EG tidvis varit en mycket inflammerad fråga. Det underlättar inte den här typen av diskussioner. När det gäller 1970-talet och vårt EG-avtal, Jens Eriksson, så rör det sig ju för oss, liksom för de andra EFTA-länderna, om de svårigheter som vi ständigt har pekat på i det s.k. protokoll 2, att komma åt tullfriheten för bearbetade livsmedel. Där har EG visat en hård protektionism som vi, tillsammans med de andra EFTA-länderna, alltså ständigt påtalar men som är en verklighet. Jag skall ändå nämna en sak som i och för sig ligger vid sidan om den fråga som Jens Eriksson ställt. Just med beaktande av de svårigheter som EG-marknaden erbjuder då det gäller bearbetade livsmedel, med de här tullarna, måste jag säga att jag dock tyckte mig se en strimma av sol, när jag för några månader sedan besökte den stora livsmedelsmässan i Köln — en av världens största livsmedelsmässor. Jag fann att glädjande många svenska småföretag, trots svårigheterna och trots de höga tullar som man skall ta sig över för att komma in på EG-marknaden, visade en vilja att djärvt satsa även på EG-länderna — på länder som Västtyskland och England. Härvidlag gör även Exportrådet stora ansträngningar för att stödja särskilt svenska småföretag när det gäller att komma in på den här svåra marknaden med bearbetade livsmedel. Jag blev uppmuntrad, och jag fick mycket stor respekt för de medvetna och systematiska satsningar som man gör för att trots svårigheterna komma in på EG-marknaden med bearbetade livsmedel. Detta ligger som sagt vid sidan om Jens Erikssons interpellation, och det är ingen som helst tröst i fråga om sillen. Men Jens Eriksson gick ju själv in på frågan om de bearbetade livsmedlen mer allmänt. När det gäller sillen är regeringens arbete, som sagt, fortfarande inriktat på — och jag hoppas verkligen att Jens Eriksson anser det vara riktigt — att försöka få till stånd en lösning som innebär bibehållen tullfrihet för sill. Detta är regeringens arbetsprogram, det är vår målsättning. Jag utgår från att Jens Eriksson anser att det är riktigt att nu inte ge upp det målet, utan att vi, trots svårigheterna, bör fortsätta att förhandla. Som jag sagt kommer nya överläggningar med EG-kommissionen att äga rum inom en mycket nära framtid. Regeringen har vidare under de gångna veckorna genomfört bilaterala uppvaktningar i sillfrågan i samtliga EG huvudstäder för att få gehör för våra synpunkter. EG kommer att ha ett viktigt fiskeriministermöte den 14 december, i vilket sammanhang även silltullfrågan kan tänkas komma att tas upp. Mot bakgrund av de pågående diskussionerna kan jag självfallet bara svara Jens Eriksson på hans fråga, beträffande vid vilken tidpunkt och på vilket sätt regeringen kommer att utnyttja de möjligheter riksdagen har givit regeringen genom beredskapsplaner och annat, att jag vill försäkra Jens Eriksson att jag är precis lika intresserad som han av att få till stånd en för Sverige positiv lösning på problemet. Jag är samtidigt mycket angelägen om att utsikterna att nå en lösning inte störs nu. Därför är jag självfallet inte beredd att i rådande känsliga förhandlingsläge lämna ytterligare kommentarer i den fråga som Jens Eriksson nämnde sist, om hur regeringen skall utnyttja riksdagens bemyndigande.

Herr talman! Jag är medveten om de svårigheter EG har när det gäller att lösa sina konflikter och sina problem. Men på en punkt tycks EG-länderna vara ganska överens, och det är när det gäller att försöka stoppa tillförseln av svensk råvara till den danska beredningsindustrin. Tydligen tycker man att man har tillräckligt med råvara och kan skaffa den råvaran själv — trots att vi under många år har varit med om att bygga upp denna beredningsindustri. Att jag tycker att 1972 års avtal var så dåliga beror på att de var ensidiga. Vi har nu tull på all svensk fisk, på alla svenska fiskkonserver som går till EG, och våra fiskare måste arbeta med en 15-20-procentigt sämre lönsamhet än vad danska fiskare skall göra i dag. Skall man då stillatigande låta EG agera i det här fallet? Jag betvivlar inte utrikeshandelsministerns vilja att komma fram till en lösning, och det är lika angeläget för regeringen som för oss fiskare. Men skall man stillatigande åse att EG inför tull? EG-länderna började göra detta i fjol, och redan för ett och ett halvt år sedan låg den här tullplanen klar, så nog har man haft tid på sig att förhandla och underhandla. Jag vet inte vad som har försiggått vid underhandlingarna. Vi bad en gång departementet att få vara med som observatörer och se vad som försiggick, men det fick vi tyvärr inte. Därför vet vi inte särskilt mycket om vad som händer. Vi har bara underrättelser från dem som deltar — alltså genom de kontakter vi har inom EG -— att gå efter. Detta är allvarligt för fisket, för det kommer att kosta på. Jag tycker att regeringen har använt alldeles otillräckliga metoder och att den inte har ansträngt sig mycket nog för att få till stånd en uppgörelse. Jag anser också att EG på något sätt har tappat respekten för Sverige, eftersom man tydligen kan hantera oss litet grand som man själv vill. Trots att länderna inte är eniga inbördes i allt, så är de åtminstone eniga när det gäller hanteringen av importen av sill från oss.
Herr talman! Det är inte så som Jens Eriksson säger, att EG-länderna skulle vara eniga i den här frågan. Tvärtom har Danmark här samma intressen som Sverige. Danmark utgör självfallet ett stort stöd för oss i den här frågan. Det är ju den sill som kommer till Danmark det handlar om. Så i Danmark har vi uppenbarligen stöd. Sedan vet jag inte hur Jens Eriksson ser på företeelser som att tala och tiga. Det är inte precis stillatigande som vi har åsett den här processen. Vi har varit mycket aktiva och tagit upp frågan vid alla de kontakter — såväl allmänna som sådana som har berört fiske över huvud taget — som vi har haft med EG. När statsministern och jag i våras — i februari var det väl — besökte EG aktualiserade vi frågan. Det gjorde jag också med kommissionären Haferkamp vid högnivåmötet med EG här i Stockholm i juni. Vi lyckades då få till stånd ett expertmöte under sommaren, som dock inte ledde fram till någon lösning. Vi har, som jag har sagt, genomfört uppvaktningar i samtliga EG-länders huvudstäder och då fört fram att detta är en ur svensk synvinkel mycket angelägen fråga. Som jag nämnde kommer fortsatta samtal och överläggningar med EG att äga rum inom en mycket nära framtid. Man har en egendomlig definition av ordet stillatigande om man menar att vi stillatigande har åsett den här utvecklingen. Vi är tvärtom utomordentligt aktiva. Svårigheten är — som Jens Eriksson själv har varit inne på — att det inom EG finns starka konflikter när det gäller fiskefrågorna och att det där pågår en protektionistisk utveckling. Vi avser inte att ge upp våra försök. Det var innebörden av mitt förra svar.
Herr talman! Statsrådet har rätt i att Danmark gärna vill ha vår sill till sin beredningsindustri. Jag är inte alldeles säker på att det är den danska regeringen som vill det, men jag känner till att den danska beredningsindustrin är ytterst angelägen om att få vår sill. När jag säger ”stillatigande” menar jag att regeringen inte har tagit i tillräckligt. Regeringen har funnit sig i att EG har infört tull på sill utan att vidta motåtgärder — det är verkligen vad man har gjort. Jag vet att man förhandlar, men förhandlingarna har inte lett till något resultat. Det har regeringen accepterat och låtit EG införa tull på sill. Nu är det bara fjorton dagar, kanske tre veckor, kvar innan EG på nytt vill införa tull. Vi skall med intresse följa vad regeringen då kommer att göra. Riksdagen har gett regeringen möjlighet att vidta motåtgärder, som kan bli ganska kännbara för EG och med vilka vi kan kompensera oss för en del av de kostnader tullbeläggningen kommer att medföra för svenskt fiske. Jag hoppas att regeringen utnyttjar den möjlighet som riksdagen har gett den.

Herr talman! Det ankommer inte på mig att värdera hur riksdagens ledamöter brukar eller missbrukar frågeinstitutet. Men låt mig ändå konstatera att Lars-Ove Hagberg ställer en fråga i avsikt att få upplysning om innehållet i en proposition som ligger på riksdagens bord. Mitt svar är i någon mån föranlett av att jag anser att det finns enklare vägar för riksdagens ledamöter att skaffa sig kunskap om innehållet i propositioner än att ställa frågor i riksdagen, när propositionen inom kort också skall behandlas av riksdagen. Men jag förstår Lars-Ove Hagberg. Detta är ännu ett av kommunisternas försök att exploatera skattefrågan, att skapa missnöje och utså split och söndring bland landets löntagare — en gammal kommunistisk taktik. Men när Lars-Ove Hagberg nu tar munnen så full i fråga om den här skattereformen — tala då också om för landets löntagare att det är ytterligt väsentligt för dem alla att det blir en sänkning av marginalskatten, att det har stor betydelse även för metallarbetare här i landet att de i framtiden kan få någonting kvar i lönekuvertet efter det att skatten är dragen och att det i hög grad medverkar till att framtida löneförhandlingar kan föras till ett vettigt resultat. Tala också om att under den tid som vi genomför den här reformen genomförs också en betydande skärpning av rätten att göra underskottsavdrag, vilket i hög grad motverkar de effekter som Lars-Ove Hagberg redovisade. Effekterna av avdragsbegränsningen tar han alltså inte med. Sedan, herr talman, ber jag att få återkomma till den här frågan när riksdagen har att behandla propositionen. För min del har jag slutfört debatten med Lars-Ove Hagberg.
Herr talman! Jag missbrukar inte frågeinstitutet. De frågor som har ställts i avtalsrörelsen ställde jag till finansministern, innan han lade fram en proposition. Detta gjorde jag i avsikt att här i riksdagen på vanligt sätt få diskutera vilken vägledning som skall finnas vid en avtalsrörelse och vilka grunder man vill fastställa för att det skall bli en rättvis fördelning. Fackföreningsrörelsen krävde det här av regeringen. Men regeringen tillmötesgick fackföreningsrörelsen först i och med utarbetandet av propositionen. Jag exploaterar inte något missnöje. Ett sådant finns redan. Jag behöver inte säga ett enda ord. Demonstrationer har visat att det i detta sammanhang finns ett missnöje med regeringens politik. Dessutom förhåller det sig väl så, finansministern, att den som tidigare kunde göra avdrag och nu inte får lika stor utdelning på det sättet i stället får kraftiga skattesänkningar, dvs. pengar direkt i handen. Här rör det sig ju bara om en omfördelning. Man kan inte utnyttja avdragsbestämmelserna för att göra affärer, men samtidigt medför systemet att de mycket välavlönade får pengar direkt i handen, och det kan inte vara rättvist.

Herr talman! Lars Werner har ställt följande fråga till statsministern: Föranleder aktuella lånetransaktioner, i syfte att sänka sin inkomstskatt, några åtgärder inom skattepolitiken? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De beskattningseffekter som Lars Werner åsyftar har sin bakgrund i den tidigare obegränsade rätten till underskottsavdrag. Jag vill därför erinra om den skattereform som genomförs under åren 1983-1985.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 Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har i särskild ordning lagt fram förslag som syftar till att begränsa skatteflykt och effektivisera skattekontrollen. Ett viktigt mål för regeringens arbete på detta område är att minska utrymmet för omotiverade skattelättnader.

Herr talman! Om man skall göra kategoriska uttalanden och ställa krav på ändringar, så är det ju praktiskt om man också talar om i vilket avseende man vill förändra skattelagarna. Jag tycker inte att Lars Werners inlägg var särskilt konstruktivt när det gäller att lösa de problem som han själv pekar på. Jag skall lämna en upplysning. Det fall som är aktuellt — och som har föranlett Lars Werners fråga — uppstod därför att det i Sverige finns, ända fram till i år, en obegränsad rätt att göra ränteavdrag, oberoende av för vilket ändamål det görs. Jag vill då upplysa Lars Werner om att denna obegränsade rätt till ränteavdrag infördes vid sekelskiftet i Sverige. Det sågs då som en social åtgärd med tanke på arrendatorer och småfolk som var svårt skuldsatta. Denna obegränsade avdragsrätt spelade ingen större roll i skattelagstiftningen och dess praktiska tillämpning förrän mot slutet av 1960-talet. Fram till dess hade vi mycket låga räntor och fortfarande låga marginalskatter. Sedan steg räntorna och marginalskatterna. Då blev ränteavdragen både ett fördelningspolitiskt och ett moraliskt problem. I motsats till att bara stå och lamentera över det har vi faktiskt försökt begränsa möjligheterna till ränteavdrag genom den reform som håller på att genomföras och som Lars Werners partivän för en stund sedan rackade ner på. Det är i varje fall ett steg i rätt riktning. När det gäller frågan huruvida man genom andra åtgärder kan begränsa utrymmet för s.k. skatteplanering eller skatteflykt, kan jag bara peka på den generalklausul mot skatteflykt som har införts och skärpts av den socialdemokratiska regeringen, och ett antal förslag som begränsar möjligheterna att undgå skatt och inbetalning av skatt, som effektiviserar indrivning av skatt osv. Vi har alltså vidtagit en rad åtgärder. Men innan jag står och utlovar förändringar vill jag veta vad det är vi skall göra. Detta arbete är vi i färd med, och någon tid får det ta innan man kommer fram till bra och praktiskt genomförbara beslut.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

Men nu talar Werner om lånetransaktioner, och då måste det gälla en enda fråga, nämligen att man genom ränteavdrag kan minska sin skatt på övriga inkomster. I mitt förra inlägg och i svaret på Lars Werners fråga ville jag tala om för Lars Werner, att detta har vi angripit genom den skattereform som ni bekämpar, genom att begränsa det skattemässiga värdet av underskottsavdragen, som i flertalet fall är ränteavdrag och som drabbar en väldig massa skattebetalare — både dem som anser sig skatteplanera och dem som inte gör det. Men tyvärr får man, när man ingriper i skattesystemet, ofta vidta generella åtgärder. Så kom inte och påstå att vi har tillbringat 40 år sovande. Vi har, sedan det här problemet blev aktuellt under 1970-talet, arbetat med det och fört det fram till en praktisk lösning. Är det någonting annat än reglerna för ränteavdrag som ni vill ha ändrat i skattelagarna, var då vänlig och tala om vad det är, Lars Werner.

Herr talman! Det är som att tala till en vägg att försöka tala med Lars Werner i dag. Vad är det för affärer Lars Werner talar om? Om det är lånetransaktioner — och det var det frågan gällde — då handlar det om rätten att göra ränteavdrag. Jag har nu förklarat för Lars Werner tre gånger, och jag skall göra det en fjärde gång, att den möjlighet som fanns 1981 och 1982 att göra obegränsade ränteavdrag med fullt skattemässigt utslag, vilket har skett i det fall som Lars Werner uppenbarligen refererar till, inte finns längre. Vill Lars Werner fråga mig om andra åtgärder inom skattelagstiftningen, då får han vara vänlig att ställa den frågan — om det gäller skatteflykt eller andra typer av skatteundandragande. Herr talman! Jag ger upp!

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig vilka åtgärder regeringen som företrädare för ägaren avser att vidta med anledning av den kritik som bankinspektionen nyligen riktat mot den statliga PK-bankens handläggning av låneärenden rörande styrelseledamot i banken. Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig vilka som bär ansvaret för PK-bankens verksamhet och hur bankens ordförande och styrelse utses och arvoderas. Vidare har Gunnar Biörck frågat mig om det finns anledning att överväga förändringar i styrelsens sammansättning. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. När det gäller ansvaret för PK-bankens verksamhet är det som i andra affärsbanker bankens styrelse som förvaltar bankens angelägenheter i enlighet med banklagen och bolagsordningen. Under styrelsen är det en av styrelseledamöterna som i egenskap av verkställande direktör leder verksamheten. I bankens styrelse finns det 14 av bolagsstämman utsedda ledamöter. Eftersom staten äger 99,96 26 av aktierna har staten alla styrelseplatserna. Dessutom finns det i styrelsen två arbetstagarledamöter, som bankens anställda utser. Styrelsen utser inom sig ordförande. I fråga om PK-bankens handläggning av lån till Ove Rainer är följande att säga. PK-bankens styrelse har beslutat göra en fullständig översyn av bankens kreditgivningsorganisation. Åtgärder kommer att vidtas för att väsentligt öka styrelsens inflytande över kreditgivningen. Krediter till styrelseledamöter skall alltid behandlas av den samlade styrelsen. Jag har erfarit att bankinspektionen har för avsikt att utarbeta ett nytt etikmeddelande till bankerna där man uppmanar bankerna att visa återhållsamhet vid kreditgivning i de syften som förekommit i detta fall. Bankinspektionen kommer också att i samband med bankernas rapportering och vid de kontinuerligt återkommande undersökningarna i bankerna särskilt granska större lån till privatpersoner. Sådan granskning ingår sedan mitten av 1970-talet i undersökningsprogrammen och har resulterat i kritik mot åtskilliga banker och finansbolag, alltså inte bara mot PK-banken. Granskningen kommer att intensifieras. Vid en allmän beredning i förra veckan redogjorde jag för PK-bankens handläggning av lånen till Ove Rainer. Regeringen fick då ta del av bankinspektionens utlåtande, de beslut om nya rutiner för långivning som fattats av PK-bankens styrelse liksom resultatet av de överläggningar som jag har haft med styrelseordföranden och verkställande direktören i PK-banken. Regeringen informerades även om att justitiekanslern med anledning av inkommen anmälan kommer att pröva om lånen till Ove Rainer kan betraktas som muta. Regeringen beslöt att avvakta resultatet av JK:s prövning innan den tar ställning till om några ytterligare åtgärder bör vidtas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag har riktat min fråga till Kjell-Olof Feldt i hans egenskap av representant för den regering som företräder den statliga ägare som ytterst hämtar underlaget för sin maktutövning här i riksdagen. Bara den här uppräkningen visar oklarheten när det gäller styrning och kontroll vid statligt ägande av affärsföretag. Det råder dock i detta fall inget tvivel om att statens aktieinnehav ligger över den magiska gräns på 49,9 90 där ägaransvar enligt löntagarfondsförslaget anses inträda. Orsaken till min fråga var den kritik bankinspektionen riktade mot PK-bankens långivning till förre justitieministern Rainer. Det är då inte lånens storlek eller syftet med dem som är mest intressant i detta sammanhang, utan det förhållandet att banken beviljade lånen till en ledamot av styrelsen, tillika chef för ett stort, närstående affärsverk, och detta utan att iaktta banklagens föreskrifter. Bankinspektionen har fastslagit att PK banken handlade olagligt när den betalade ut de stora lånen till Rainer utan att ärendet först dragits i styrelsen. Huruvida anställda tjänstemän bör ställas till ansvar för begångna fel i detta sammanhang är bankstyrelsens sak att avgöra, men som företrädare för den statliga ägaren kommer regeringen inte ifrån frågan huruvida denna styrelse, som tillåtit okontrollerad långivning till styrelsededamot, är förtjänt av fortsatt förtroende. Vad som redan har konstaterats i detta ärende är enligt min uppfattning tillräckligt, utan att man skall behöva avvakta behandlingen av JK-anmälan om muta. I blickpunkten för ägarens ansvarsprövning kommer naturligtvis främst styrelsens ordförande, förre förbundsordföranden i LO-anlutna Statsanställdas förbund, numera ordföranden i Pensionärernas riksorganisation, Lars Sandberg. Vad som har hänt i PK-banken ger på många sätt en försmak av Fondsverige. Men dessutom kastar det ett alldeles speciellt ljus över regeringens planer på att låta staten tillsätta ordförandena i även de privata affärsbankernas styrelser. Jag vill ställa två följdfrågor till finansministern. Avser regeringen att byta ut Lars Sandberg och/eller andra styrelseledamöter i PK-banken senast vid nästa ordinarie bolagsstämma? Påverkar det inträffade regeringens avsikt att införa en ordning med politiskt utsedda ordförande i alla bankstyrelser?

Herr talman! Tillåt mig tacka finansministern för svaret på min fråga. Under den gångna veckan har, som vi alla vet, en som överträtt oskrivna lagar drivits på porten och lämnats åt vargarna, medan det har uttalats förtroende för sådana som överträtt skrivna lagar. Förutom det Lars Tobisson liksom jag har berört, har jag frågat om arvoden, därför att folk bör ha möjlighet att bedöma om de här styrelseledamöterna har gjort rätt för sig i denna sin egenskap. Det hade nog varit bättre om finansministern hade talat om hur det är. Folk frågar sig nämligen om de här styrelseledamöterna verkligen har gjort skäl för sina arvoden, och man kommer inte undan med det svar som finansministern har givit. Anställda i statens tjänst måste vara föredömen — därvid delar jag Nancy Erikssons uppfattning. Okunnighet om lagen friar ej från straff — det vet sannerligen landets deklaranter. Vi läste nyligen om en linjenämnd vid ett universitet som gjort fel och som dömts till böter. Det är bra att man börjar ta itu med myndigheterna. Vi har alltför länge haft en alltför släpphänt attityd mot myndighetspersoners övertramp och försummelser här i landet. Tjänsteansvaret måste komma tillbaka. Det enda samhällsområde där man verkligen statuerar exempel tycks vara sjukvården, där ansvarsnämnden inte lägger fingrarna emellan och där ingen missriktad kollegialitet tillhandahåller lättköpta förtroendeförklaringar. Om sjukvård, som det sägs, är myndighetsutövning, så är rimligtvis ledamotskap i styrelsen för en statlig bank minst lika mycket myndighetsutövning. Det parti jag företräder vill försvara medborgarna mot myndigheterna, och vi för dessa människors talan. Men vi begär också att statens företrädare ställer sina krav på dem som påtagit sig ansvarsfulla medborgerliga uppgifter och att det ansvar dessa personer har för misstag och försummelser vederbörligen utkrävs av uppdragsgivaren, dvs. staten. Medlemskap i en styrelse får inte tas enbart som en avlöningsförstärkning. Svenska folket får inte bibringas den uppfattningen att man kan göra vilka tabbar som helst därför att man inte begriper vad man håller på med, fast man är avlönad av allmänna medel för att begripa det, och sedan med förnöjd uppsyn sitta kvar med sitt arvode sedan bröderna försäkrat att man har deras fulla förtroende. Om vi skall få någon ordning här i landet, måste alla känna att ett uppdrag innebär ett personligt ansvar och att detta ansvar kan och kommer att utkrävas. Innan någon accepterar ett uppdrag bör frågan ställas om vederbörande är kompetent att åta sig det. Häremot syndar både uppdragsgivare och uppdragstagare alltför ofta. Det är möjligt att man i fråga om PK-bankens styrelse har gjort några misstag. Om regeringen i fortsättningen tänker tillsätta ordförandeposterna i alla bankstyrelser bör det vara med folk som har verklig kompetens på området. Ju mindre kompetens som det finns i en styrelse, desto större blir rimligtvis friheten för sådana som statsministern nyligen älskvärt betecknade som babianhannar.

Herr talman! Med anledning av Lars Tobissons sammankoppling av PK-banken med det som han kallar för Fondsverige — han försummar aldrig tillfället att knyta an till löntagarfondsfrågan — måste jag säga att det var tur för Lars Tobisson att ordföranden i PK-banken också har varit ordförande i ett fackförbund. Hur hade annars denna sammankoppling varit möjlig? Menar Lars Tobisson att PK-banken i sin verksamhet har fört Sverige en bit på väg mot den avgrund som han anser att löntagarfonderna skall föra Sverige? Är det bara det förhållandet att Lars Sandberg har haft ett fackligt förtroendeuppdrag som klassar PK-banken som en — efter vad jag förstår — samhällets fiende? Beträffande de frågor som Lars Tobisson ställer vill jag bara notera att, vilket också framgår av mitt svar, bankinspektionen vid åtskilliga tillfällen har riktat samma kritik mot andra affärsbanker och banker som man nu riktar mot PK-banken. Skillnaden är bara att dessa erinringar och denna kritik aldrig har väckt offentlig uppmärksamhet på det sätt som detta fall gjorde beroende på den person som råkade vara berörd av ärendet. Som svar på frågan hur regeringen kommer att ställa sig till styrelsen i PK-banken kan jag bara upprepa det som jag sade i mitt första svar: Vi får ta ställning när justitiekanslerns utredning är klar. Hur vi kommer att agera beror på dess innebörd och på hur vidsträckta konsekvenser JK:s utredning kan få. Jag tycker att det i detta läge är en mycket rimlig ståndpunkt. Sedan må Lars Tobisson avsätta styrelser på löpande band. Regeringen har ändå ansvar för att vederbörande tillsynsmyndigheter får slutföra sitt arbete. Jag delar i stort sett Gunnar Biörcks i Värmdö uppfattningar om de krav som skall ställas på personer som ”taga allmän tjänst”. Men jag får det litet svårt att gå ihop med detta våldsamma utbrott över PK-bankens styrelseledamöter. Menar Gunnar Biörck att de skulle vara avlönade med allmänna medel, dvs. skattemedel? PK-banken tjänar — jag tror att det också är Gunnar Biörcks bedömning — hederligt ihop sina inkomster. PK-banken arvoderar dessutom sina styrelseledamöter sämre än någon annan affärsbank. I de övriga stora affärsbankerna har styrelseledamöterna väsentligt högre arvoden. Det är naturligtvis i hög grad en svår omdömesfråga att säga huruvida PK-bankens styrelseledamöter har gjort sig förtjänta av dessa arvoden. Men det är inte skattebetalarna som avlönar PK-bankens styrelse. Det är kanske ändå värt att notera. Mot denna bakgrund förstod jag inte riktigt innebörden av Gunnar Biörcks upprörda inlägg.